Herr talman! I propositionen 207 har regeringen lagt fram förslag om förvärv av aktier i Södra Skogsägarna AB och NCB. Förslaget innebär en ekonomisk insats i dessa båda skogskoncerner med sammanlagt 1,1 miljarder kronor. Det är uppenbart att denna kapitalinsats är nödvändig för att trygga fortsatt verksamhet i företagen och på sikt klara sysselsättningen. Vpk motsätter sig således inte att staten går in på det sätt som regeringen föreslår. Däremot har vi skarpt kritiserat den inriktning av företagens verksamhet sådan den kommer till uttryck i avtalet mellan staten och de båda skogsbolagen. Där står nämligen att ”parterna skall verka för att bolagets verksamhet bedrivs efter affärsmässiga grunder och att den påbörjade strukturomvandlingen och rationaliseringen genomförs för att åstadkomma långsiktig konkurrenskraft, lönsamhet och konsolidering”. Vi menar att detta ger uttryck för en ensidig företagsekonomisk syn som strider mot de anställdas intressen och mot en progressiv regional utveckling.

Vpk anser att det statliga engagemanget i skogsindustrin måste förknippas med ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt, där avgörande betydelse måste tillmätas faktorer som bevarad sysselsättning och en framtidsinriktad hushållning med råvaran liksom regional utveckling.

Det är uppenbarligen så att utskottet 153 bedömer att vårt yrkande på ett väsentligt sätt skulle komma att ändra avtalets innebörd. På den punkten är vi överens med utskottet. Däremot anser vi inte att önskemålet om att få affären snabbt avslutad får innebära att staten ingår ett avtal som till sin innebörd är helt oacceptabelt. Jag yrkar därför bifall till motionen 2673. I utskottets betänkande behandlas också motionen 1022 av Eivor Marklund om papperstillverkning vid ASSI:s anläggningar i Karlsborg. F. n. exporteras 60 24 av den blekta sulfatmassa som produceras i Karlsborg. På sikt måste en större del av den massa som produceras i landet vidareförädlas till papper. En utbyggd papperstillverkning i Karlsborg skulle innebära en bättre hushållning med de begränsade råvarutillgångarna i Norrbotten. Den skulle också skapa nya arbetstillfällen. Jag yrkar därför också, herr talman, bifall till motionen 1022.

Herr talman! Med anledning av propositionen 207 har jag och mina Fredagen den socialdemokratiska kamrater på Västerbottensbänken väckt en motion 8 juni 1979 angående NCB:s fabrik i Hörnefors i Västerbotten och dess möjligheter att fortsätta driften i en framtid. I Hörnefors arbetar ca 525 personer i fabriken, som är den enda industrin på orten. Man kan säga att de som bor och lever i Hörnefors är helt beroende av verksamheten vid denna industri. Oron bland de anställda har varit och är väldigt stor över vad som skall hända med fabriken vid de rekonstruktioner som planeras inom koncernen. Jag kan mycket väl förstå den bitterhet som de anställda känner över den proposition som regeringen har framlagt.

De tvingades konstatera att industriministern såsom föredragande i propositionen inte med ett enda ord säger att man vill värna om jobben inom industrin. I NCB satsar alltså staten I 000 milj.kr. —600 milj.kr. plus det efterskänkta villkorslånet på 400 milj.kr. — och förutsätter att ”den påbörjade strukturomvandlingen och rationaliseringen genomförs för att åstadkomma en långsiktig konkurrenskraft, lönsamhet och konsolidering”. Vidare säger industriministern att ”ett kapitaltillskott av betydande storlek måste ske till NCB för att säkerställa likviditet och soliditet samt för att reducera räntebärande skulder och fullfölja det strukturarbete som redan påbörjats”. Detta måste innebära en krympning av verksamheten och även betyda att regeringen helt kallsinnigt räknar med att hundratals arbetstillfällen inom NCB skall försvinna. Föredraganden säger nämligen i propositionen: ”Jag vill framhålla att ett statligt ekonomiskt och ägarmässigt engagemang inte får tas som uttryck för att det strukturarbete som redan påbörjats inom företaget nu skall avstanna.

De anställda har inte givits möjligheter att vara med i den utredningen, och den har utrett endast ett alternativ. Mot bakgrund av denna kritik mot utredningen från de anställda har vi i motionen begärt att en ny allsidig utredning om Hörneforsfabriken skall genomföras tillsammans med de anställda. Detta har utskottets borgerliga majoritet inte velat gå med på - ja, inte ens Rune Ångström, som själv är ifrån länet och ofta har uttalat att han kommer att arbeta för att Hörneforsfabriken skall finnas kvar. Nu nöjer han sig med att instämma i utskottsmajoritetens skrivning: ”Utskottet 155 utgår ifrån att NCB:s ledning vid avvägningen mellan olika strukturoch rationaliseringsåtgärder kommer att beakta de synpunkter som har förts fram av de fackliga organisationerna.” Herr talman! Det räcker inte med ett så vagt uttalande. Därför har socialdemokraterna i utskottet reserverat sig för motionen. Jag hoppas att Rune Ångström tillsammans med övriga borgerliga ledamöter från Västerbotten i dag stöder vår reservation. De fackliga organisationerna vid NCB i Hörnefors har, som jag tidigare sagt, starkt kritiserat den ensidiga utredningen. Man vill inte att den skall ligga till grund för det fortsatta arbetet med strukturomvandlingen. Det står nämligen också i huvudavtalet mellan staten och NCB att den påbörjade strukturomvandlingen skall fortsätta. Jag anser i likhet med de fackliga organisationerna att de måste få vara med i det utredningsarbete som är nödvändigt för att få en allsidig belysning av Hörnefors framtid. Det gäller flera hundra arbetstillfällen. Och man kan verkligen hävda att detta är ett rimligt krav. Med det sysselsättningsläge som vi har i Västerbotten finns det inte några möjligheter till annan sysselsättning inom överskådlig framtid. En nedläggning av Hörnefors kommer att få förödande följder för samhället och de anställda. För flertalet av de anställda är utsikterna att få ny sysselsättning inom de närmaste åren nära nog obefintliga. Det är den bistra erfarenhet man gjort också vid andra nedläggningar. De fackliga organisationerna har själva lagt ned ett stort arbete på olika lösningar för att klara sysselsättningen vid fabriken. Och det vore, anser jag, slöseri att inte ta till vara det kunnande och den erfarenhet som de anställda har. De anställda har också under de allra senaste veckorna anlitat ett konsultföretag för att klarlägga förutsättningarna för en högre grad av vidareförädling. Sverige har ju som bekant låg vidareförädlingsgrad jämfört med våra konkurrentländer. Detta arbete får de anställda vid Hörnefors betala själva. Jag tycker inte att det är riktigt att det skall behöva vara på det sättet. Man borde i stället från statens sida se till att det blir en allsidig utredning där de anställda kan få vara med. Det är faktiskt inte så att de anställda med alla medel kräver att fabriken skall finnas kvar, om det visar sig att den inte på sikt kan bli lönsam. Men man kräver att ett sådant beslut skall bygga på en allsidig bedömning och inte vila på den bräckliga grund som den enmansutredning som hittills lagts fram vilar på. Det har i debatten sagts att råvaran inte skulle räcka till för att försörja NCB:s fabrik i Hörnefors. I varje fall har den åsikten framförts hemma i länet. Så bör rimligen inte vara fallet, åtminstone inte om man får tro Skogsägarnas uttalanden om att de vill ha kvar Hörnefors. Vill man det, då hoppas jag verkligen att man också ser till att skogsägarföreningen får det virke som behövs. De totala avverkningarna har faktiskt minskat i Norroch Västerbotten, och det verkar som om NCB i Hörnefors är värst drabbat av virkesbristen. Men om Skogsägarna menar någonting med sin uttalade vilja angående Hörnefors hoppas jag verkligen att man besinnar sitt ansvar för en jämn avverkning för leverans. Nr 173 Virkesavtalet tolkar jag faktiskt på ett par punkter som positivt för Hörnefors del, även om det i avtalet som sådant finns mycket övrigt att önska. Herr talman! Jag vill med denna korta motivering yrka bifall till reservationen 4 vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Eftersom den fråga vi nu behandlar utan tvivel berör vårt lands viktigaste basnäring och då det dessutom är så att detta är mitt sista tillfälle att, i varje fall från denna plats, redovisa mina synpunkter på den här frågan, som under min tid som riksdagsledamot har varit en av de för mig mest angelägna frågorna, så vill jag anföra några synpunkter på det betänkande som nu har framlagts. Rune B. Johansson har i sitt anförande behandlat våra principiella synpunkter på statens medverkan i en finansiell rekonstruktion av Södra Skogsägarna AB och Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Jag skall därför, herr talman, begränsa mitt anförande till utskottets uttalande beträffande motionen 1978/79:2655, som rör utbyggnaden av NCB:s anläggningar i Kramfors samt frågorna om virkesförsörjningen och inrättandet av ett strukturbolag. Jag vill då först ta upp den viktiga frågan angående virkesförsörjningen, som när det gäller NCB har föranlett en hel del debatt i pressen. Låt mig då få säga att när det gäller virkesförsörjningen, så måste garantier skapas för att trygga långsiktiga virkesavtal. Genom det beslut vi nu står i begrepp att fatta kommer samhället att ta på sig ett mycket stort ekorsomiskt ansvar för att rädda de skogskooperativa företagen Södra Skogsägarna och NCB från en förödande konkurs. Men det betyder också att det inte är enbart dessa två företag som räddas, utan även de skogsägarföreningar som äger dessa bolag kommer att undgå konkurshotet. Motivet för detta samhällets engagemang har i första hand grundats på sysselsättningspolitiska bedömningar. Att betydelsen av detta samhällets ingripande i en för den skogskooperativa rörelsen ytterst allvarlig situation också insetts av ledningen för denna rörelse framgår av en ledare i LRF:s tidning Land för den 12 april. Jag skall citera ett avsnitt ur ledaren, som har den talande rubriken Utmaningen: ”Före uppgörelsen var det inte bara NCB och Södra Skogsägarna AB som var hotade. Även de skogsägarföreningar som äger bolagen hade hamnat i en svår situation om inte samhället trätt in. Nu är hotet avvärjt. Utifrån de bedömningar som i dag kan göras består också föreningarnas handlingsfrihet.” Skribenten fortsätter: ”En förutsättning är givetvis att medlemmarna sluter upp bakom sina föreningar. LRF-organisationen får en viktig uppgift att svetsa ihop de 157 sprickor som kan ha uppstått under den svåra tiden. Ett mörkt kapitel i föreningsrörelsens historia har skrivits det senaste året. Men påfrestningar är till för att övervinnas. Nu gäller det att kritiskt granska vad som skett, dra de rätta slutsatserna och lägga fast den fortsatta kursen. Det är ingen förhoppning utan en nödvändighet för Sveriges bönder.” Jag vill starkt understryka den slutsats som denne ledarskribent dragit av det som ägt rum inom skogsägarrörelsen. Om förtroendet för skogsägarna som ägare till livsviktiga industrier inte allvarligt skall rubbas, måste de nu inse sitt ansvar för en sund utveckling av sina industrienheter. Det är detta vi vill göra klart, när vi i vår reservation nr 7 tar upp frågan om beredskapsåtgärder för att säkerställa virkesförsörjningen. Samhället har nu som alltid fått ta på sig ett betydande kapitalansvar för att trygga sysselsättningen inom skogsägarrörelsens industrienheter. Nu gäller det för ägarna av råvaran att ta sin del av ansvaret. Det gäller anställningstryggheten i dess helhet både för dem i skogen sysselsatta och för dem i industrierna anställda. Så några ord om inrättandet av ett strukturbolag för skogsindustrin. Vi har inte velat vara med om att begränsa skogsindustrins verksamhet till att enbart omfatta företag med kooperativ ägarbakgrund. Vi anser att strukturbolaget i nuläget i första hand skall uppmärksamma förhållandena inom de nu aktuella företagen. Strukturbolaget skall emellertid vara ett regeringens instrument för att i nära samarbete med skogsbranschrådet försöka klarlägga takten i och omfattningen av investeringar inom skilda områden av skogsindustrin. Bolagets främsta uppgift skall vara att utarbeta en plan för skogsindustrins långsiktiga struktur i vårt land. Det finns således från vår sida ingen som helst strävan att på något sätt begränsa skogsägarrörelsens möjligheter att utveckla sin särart inom svensk skogsindustri. Jag vill gärna upprepa vad jag sade i denna kammare den 26 mars i år i en interpellationsdebatt med industriministern Erik Huss. Jag citerar några rader ur protokollet: ”Jag vill också i sammanhanget understryka att det inom socialdemokratin inte finns något intresse av att slå sönder det kooperativa ägandet inom skogsindustrin. Det utgör ett betydelsefullt komplement till privat och statligt ägande inom vårt lands viktigaste näringsgren. Vi har också sagt att det för en samlad planering av skogsindustrin krävs ett nära och förtroendefullt samarbete mellan staten, de anställda, företagen och skogsägarna.” Det är denna uppgift som ett särskilt strukturbolag enligt våra synpunkter skall fylla och ingen annan. Varje annan tolkning av våra strävanden är ett försök att driva partipolitik. Det är förvånansvärt att det inte har gått att få enighet i utskottet om skapandet av ett förvaltningsorgan direkt under regeringen, med denna klart preciserade uppgift. Herr talman! Slutligen en kommentar till utskottets uttalande beträffande motionen 1978/79:2655. Utskottet upprepar enhälligt sitt uttalande från förra året när riksdagen hade att ta ställning till det särskilda villkorslånet till NCB. Man sade då att den planerade utbyggnaden av NCB:s fabriker i Väja skulle komma till stånd så snart som möjligt. Utskottet förstärker nu detta uttalande genom att förutsätta att utbyggnaden i Väja kommer att prioriteras i den fortsatta planeringen av företagets verksamhet. Man säger dessutom att möjligheterna till samarbete över ägargränserna snarast bör undersökas. Detta innebär att den nya NCB ledningen får en klar anvisning om hur man skall trygga en långsiktig utveckling av skogsindustrin i Ådalen, ett beslut som man har anledning att hälsa med den allra största tillfredsställelse. Men uttalandet måste också få till följd att den nya styrelsen omprövar den gamla styrelsens beslut att i sommar nedlägga driften vid Sandvikens sulfatfabrik i Kramfors. De lagda varslen bör rimligen återkallas och de nu anställda beredas sysselsättning till dess utbyggnaden är klar och arbetskraften kan överflyttas till den nya enheten. Som jag har framhållit tidigare i annat sammanhang i denna kammare har vi helt enkelt inte råd, varken från företagsekonomisk eller samhällsekonomisk synpunkt, att friställa och skingra denna arbetskraft som kommer att behövas den dag när det utbyggda pappersbruket står färdigt. Bygden tål inte ytterligare avtappning av sysselsättningstillfällen. Det är icke försvarbart att i denna situation låta dessa varsel gå i verkställighet. Jag vill än en gång återkomma till den i detta anförande tidigare citerade ledaren i tidningen Land, som också tar upp synen på den fortsatta strukturomvandlingen inom skogsägarnas industrier. Jag citerar: ”Tack vare kapitaltillskotten kan den nu nödvändiga omvandlingen ske planerat. Det betyder att större hänsyn kan tas till de anställda och de orter de nedläggningshotade industrierna verkar i.” Sandviken kan bli ett första exempel på om detta uttalande är reellt menat eller bara tomma ord. Samhällets inflytande i den nya styrelsen för NCB bör ge garantier för att sysselsättningen för de i Sandviken anställda tryggas. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till de socialdemokratiska reservationer som fogats till detta näringsutskottets betänkande.

Herr talman! I anslutning till detta betänkande behandlas några kommunistiska motioner, nr 300, som handlar om ASSI:s industrier i Piteå och Karlsborg och nr 543, som påyrkar särskilda åtgärder för utveckling av skogsindustrin i Värmland och Bergslagen i övrigt. Jag skall på en gång be att få yrka bifall till dessa motioner. På sex minuter hinner jag naturligtvis inte fyra av våra argument för bifall till nämnda motioner i hela deras bedövande tyngd, men det jag hinner med torde ändå vara fullt tillräckligt för att övertyga kammaren om det förnuftiga i våra förslag. Den förstnämnda motionen handlar om träindustrin i Norrbotten. Den har ett alldeles speciellt läge och alldeles speciellt ansvar. I december förra året behandlade riksdagen frågan om boardfabriken i Piteå. Det beslöts att nedläggningen skulle uppskjutas till dess utredningsarbetet rörande skogsindustrins framtid hade avslutats. Det betyder att fabriken i Piteå har fått en kort respit och att de anställda inte har några garantier för framtiden. Jag delar den uppfattning som de anställda har gett uttryck för, nämligen att boardtillverkningen har framtiden för sig och att förutsättningarna för fortsatt lönsam sådan tillverkning är goda. ASSI:s anläggningar i Piteå över huvud taget bör byggas ut i stället för att avvecklas bitvis. Tillverkningen av kraftliner bör följas upp med tillverkningar av wellpapp, vilket kan skapa många nya arbetstillfällen. Jag skall också i korthet beröra industrin i Karlsborg, som är den andra tunga komponenten i ASSI:s träindustrier i Norrbotten. Där har vi föreslagit att man skulle realisera tanken att uppföra ett kartongbruk. Det skulle ge sysselsättning åt ca 250 personer när det är i drift. Väsentligt är också att en utvidgning av den investeringsplan man nu arbetar med skulle innebära betydligt fler arbeten under byggnadstiden. För ett par tusen byggnadsarbetare som går arbetslösa i Norrbotten är det inget oväsentligt argument. Vi har redan tidigare sagt att den investeringsplan man nu arbetar med i Karlsborg är riktig och nödvändig, men den tryggar inte industrins framtid i ett längre perspektiv. Det man nu håller på med där — viktiga miljövårdsinvesteringar, byten och upprustning av nedslitna anläggningar, en viss ökning av blekerikapaciteten —är inte tillräckligt, utan det behövs en produktutveckling och en vidareförädling. Vi efterlyser sådana åtgärder i vår motion. Vi har också väckt en motion där vi föreslår åtgärder för att utveckla skogsnäringen i Värmland och i Bergslagen. Situationen är den att enbart i Värmland är 10 000 anmälda vid arbetsförmedlingarna. Vi har också kunnat konstatera att man inte heller där har upprättat den plan för utveckling och vidareförädling av träindustrin som skulle ha varit nödvändig. Det har lett till stagnation och tillbakagång inom ett område där befolkningen i mycket hög grad är beroende av en av våra viktigaste råvaror, nämligen skogen. Jag vill alltså yrka bifall också till den motionen. Sedan vill jag passa på att säga att jag helt instämmer i den vpk-motion som föreligger till avgörande i det här sammanhanget. Den är nämligen helt i linje med det alternativ som kommunisterna i Norrbotten under lång tid har slagits för. Det gäller samtliga här nämnda motioner att de inte avvisas med sakargument. Man talar bara om att man vidare skall avvakta en allmän plan, att det inte finns marknadsförutsättningar, osv. Det finns ingen antydan över huvud taget i betänkandet om en plan för hur den statliga träindustrin i Norrbotten skall utvecklas för att förädtlingsgraden skall ökas. Men jag vill understryka att det är bråttom — med hänsyn både till sysselsättningen nu och till framtidsperspektivet. Det gäller för den statliga träindustrin, som spelar en stor roll och kunde spela en ännu större roll, att hela tiden vara ett steg före. Här om någonstans gäller att stagnation är tillbakagång. Jag yrkar alltså bifall till motionerna 543 och 300.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av några meningar på s. 12 Fredagen den i utskottsbetänkandet, där man kan läsa följande i första stycket. ”I 8 juni 1979 propositionen anförs också att en fortsatt utveckling bör ske bl.a. av Ncb:s anläggningar i Väja och Vallvik. Utskottet utgår från att utbyggnaden i Väja kommer att prioriteras i den fortsatta planeringen av företagets verksamhet. Härvid bör möjligheterna till samarbete över ägargränserna snarast undersökas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna som sin mening.” Jag tycker att det är riktigt, som det framhålls i propositionen och betänkandet, att det är angeläget att en utveckling sker i både Väja och Vallvik. Men att begära att riksdagen skall fatta beslut om att en utbyggnad i Väja skall ske före en utbyggnad i Vallvik är, som jag anser, ett helt orimligt krav från utskottets sida. Det innebär i praktiken att man, oavsett hur framtiden gestaltar sig, lägger locket på för den ena anläggningen till dess någonting skett i den andra. Riksdagen har inget som helst underlag för ett sådant ställningstagande. Skall vi i den här kammaren göra en sådan prioritering, måste vi givetvis kunna göra en helhetsbedömning av konsekvenserna för branschen i dess helhet av ett beslut av den här karaktären. En sådan helhetsbedömning kan vi i dag inte göra. Därför är det, som jag redan sagt, helt orimligt att begära av riksdagen att den skall fatta ett sådant beslut, när den inte samtidigt har möjlighet att ta ställning till en genomarbetad strukturplan för hela skogsnäringen. Först med en sådan plan får vi det underlag som erfordras, och den har vi som sagt inte i dag. Ett sådant ställningstagande strider också helt mot principerna i det huvudavtal mellan staten och NCB som ett enigt utskott har ställt sig bakom och nu begär att även riksdagen skall ställa sig bakom.

På det sättet tryggar man också jobben för de anställda. Mot den bakgrunden är det fel av riksdagen att nu gå in och peta i de olika anläggningarna och därigenom försvåra styrelsens arbete. Man blir ännu mer förvånad över att ett enigt utskott kan stå bakom detta yttrande när man läser den socialdemokratiska reservationen nr 1, där det bl.a. heter: ”Det är viktigt att nödvändiga omställningar sker på ett sådant sätt att de är acceptabla för berörda människor och orter. En förutsättning härför är att de båda företagen snarast utarbetar strukturplaner för den fortsatta verksamheten. Det bör vara en angelägen och brådskande uppgift för de nya styrelserna att i samråd med de anställda lägga fast sådana planer.” 161 Herr talman! Jag tycker att man skall kunna begära att den vänstra handen vet vad den högra gör. Mot den bakgrunden hemställer jag om bifall till det yrkande som har utdelats till kammarens ledamöter, nämligen att den del av utskottets yttrande som på s. 12 börjar med ”Utskottet utgår från” och slutar med ”som sin mening” utgår.

Herr talman! Jag lyssnade självfallet noga till vad Olle Östrand hade att säga, och jag tyckte det var riktigt bra när han sade att det är fint om den vänstra handen vet vad den högra gör. Om jag inte misstar mig var nämligen Olle Östrand plus alla de kolleger som nu instämde i hans anförande med om det beslut om att en utbyggnad i Väja skall komma till stånd som riksdagen fattade i fjol. Det beslutet fattades i anslutning till att 400-miljonerslånet beviljades. Det hade sin bakgrund i uttalandet att Väja-Dynäs — eller NCB för Väja-Dynäs räkning — sedan början av 1976 hade en ansökan inne om att få bygga ut sitt företag. Samtidigt som utbyggnaden i Väja-Dynäs skulle komma till stånd anmälde man att driften vid sulfatfabriken i Sandviken skulle läggas ned. Där fanns det 290 personer anställda. Av samma redovisning som vi nu diskuterar framgår klart att Cellulosabolaget redan 1976 hade för avsikt att under 1977 lägga ner sin fabrik i Kramfors, som hade 320 personer anställda. Båda åtgärderna har genomförts eller är under genomförande i Kramfors. Är det då så orimligt att riksdagen gör ett uttalande om att det företag som nu skall tas över skall fullfölja den plan från 1976 som man då diskuterade, som redovisades i fjol och bakom vilken en enig riksdag ställde sig? Detta betyder självfallet inte, herr talman, att vi motsätter oss eller kommer att motverka att man också bygger ut verksamheten i Vallvik, om det nu blir aktuellt — långt därifrån. Men vi bör ändå i konsekvensens namn veta vad vi gör det ena året, när kommuner och regioner i stor utsträckning rättar sin planering efter de uttalanden som riksdagen gör. — Så enkel är förklaringen till det uttalande som vi har gjort. Det finns ett ytterligare moment, herr talman, som har förstärkt utskottets önskemål om att göra ett uttalande. Det är den kommuniké som Stora Kopparberg lämnade den 13 mars. Jag hänvisar till den kommunikén och återkommer.

Herr talman! Jag har över huvud taget ingenting att invända mot att Väjafabriken byggs ut, men det är fel att åberopa det beslut som fattades 1976. Vad näringsutskottet i dag begär att riksdagen skall ta ställning till är att vi skall prioritera en ort före en annan utan att veta vilka konsekvenser det får för den ena orten. Jag skulle kunna vara med på det här beslutet, om jag fick reda på vilka Nr 173 konsekvenser det får. Vallvik ligger i en kommun där 4096 av de Fredagen den yrkesverksamma är direkt eller indirekt beroende av skogsnäringen. Det 8 juni 1979 finns i den kommunen fyra mindre enheter — tre med en årsproduktion på ca 100 000 ton — som ligger i farozonen. Den ena av de tre enheterna lades ner så sent som i april i år. Det berörde 230 anställda. Vad händer nu med de ca 5 000 människor i denna kommun som är direkt eller indirekt beroende av skogsnäringen, om man så att säga lägger locket på för den mest utvecklingsbara enheten? Ingen i näringsutskottet kan i dag tala om för oss i riksdagen vilka konsekvenser det får. När utskottet inte kan det, skall vi inte fatta ett sådant här beslut.
Herr talman! Jag fortsätter där jag slutade mitt förra anförande, då jag talade om den kommuniké som i mars utsändes från Stora Kopparberg. Under pågående förhandling mellan staten och NCB meddelade Stora Kopparberg att man hade för avsikt att bygga en fabrik i Utansjö. Man sade samtidigt i denna kommuniké att man hade inlett förhandlingar med NCB om att eventuellt bygga i Vallvik. Är det så egendomligt att mitt parti i det läget reagerade? Enligt vår uppfattning var det orimligt att ett privat företag kunde gå in i förhandlingar med det eventuellt blivande statliga företaget om att bygga ut i Vallvik och bestämma att den första utbyggnaden skulle ske där, samtidigt som man dessutom omtalade att man skulle bygga i Utansjö. Vi protesterade och sade att de eventuella besluten fick avvakta i väntan på att förhandlingarna genomfördes och en strukturplan upprättades. Jag tror att det är riktigt att alla företag kommer in i bilden i en strukturplan. Men då får vi göra en avvägning mellan de olika orterna. Vi säger inte att Väja skall byggas ut under alla omständigheter. Det är, herr talman, mycket möjligt att ASSI i dag har fattat beslut om att bygga ut i Frövifors. Det betyder att man i så fall delvis har slagit undan benen för det projekt som man hade planerat i Väja. Det är möjligt att man i strukturplanearbetet får arbeta från helt andra utgångspunkter och göra den totala avvägningen, om det visar sig att förutsättningarna är annorlunda. Det vi bestämmer i dag är bara att ett strukturplanearbete skall genomföras —och det avgör slutligen vi. Som vi ser det i dag när det gäller diskussionen om var man skall bygga ut inom NCB-koncernen ger vi, med hänsyn till våra uttalanden i fjol, förtur för Väja.
Herr talman! Om vi skall ha en strukturplan, finns det över huvud taget ingen anledning för riksdagen att i dag ta ställning till en sådan prioritering som utskottet begär av oss. Rune Johanssons senaste inlägg bekräftar ytterligare att det riktiga för riksdagen i dag är att stödja det yrkande jag har framställt, för då tar vi inte ställning i denna fråga förrän vi har fått en strukturplan för den svenska skogsnäringen, som Rune Johansson vill göra gällande att vi skall ha.

Herr talman! Industriminister Huss fångade i några ord hela den tillställning som vi i dag har och anledningen till att den proposition är skriven som behandlas i det föreliggande utskottsbetänkandet. Han sade ungefär följande: Anledningen till det grepp som vi nu tar är att dessa företag har haft ett alltför litet disponibelt kapital och varit utsatta för en långvarig lågkonjunktur. Detta fångar hela den här problematiken. Rune Johansson i Ljungby var också i viss mån ganska hovsam, men han var litet mer kategorisk när han talade om att man varit alltför optimistisk, att man hade levt alltför gott under de goda åren, att man gjort misstag eller någonting ditåt. Men även ett kooperativt företag kan ha rätt att göra mindre lyckade affärsdrag, och sådana har väl också gjorts. Men jag tror att vi skall ta väldigt små ord i vår mun i det här sammanhanget. Vi vet ju att så mycket har gått snett för företagsamheten här i landet. Givetvis är det angeläget att så många industrier som möjligt inom Södra Skogsägarna och inom NCB kan bevaras. Som länsrepresentant för Kronobergs län vill jag naturligtvis att det skall gå så smidigt som möjligt när det gäller Böksholm. Södra Skogsägarna har ju ett flertal små pappersoch massaindustrier både i vårt län och i andra län, och de har verkligen fört en decentralistisk politik på det här området. Men man kan inte bortse ifrån att någon av dessa nedslitna industrier på sikt måste läggas ned. Då får man se sig om efter ersättningsindustrier, men självfallet skall vi så långt det är möjligt ha kvar dessa industrier intakta. När man tar del av utskottsbetänkandet och studerar socialdemokraternas reservation nr 2 kan man i förstone tycka att de har en lösning på problemen, men så är det nog inte. Här framhåller man att ingenting skall göras förrän en strukturplan lagts fram. Men vi vet inte hur lång tid det tar. Däremot tycker jag att utskottsmajoriteten har funnit det väsentliga. Man säger att det är utomordentligt angeläget att man snabbt tar itu med den rekonstruktion som är nödvändig för att företagen skall kunna erbjuda en trygg sysselsättning för sina anställda. Det låter ju betryggande. Vi bör följa utskottets förslag i det här sammanhanget. När vi talar så varmt om sysselsättningen i de här företagen hoppas jag att vår förutvarande styrelseledamot i Södra förbundet, som jag ser framför mig här i kammaren och som jag tror inte helt saknar inflytande ännu, gör vad han kan. Och jag hoppas att den styrelseledamot som även är ledamot av denna kammare, men som jag inte kan se här inne nu, verkligen tar de sysselsättningsproblem på allvar som finns i de här små orterna, där Södra Skogsägarna har industrier. Jag blev litet fundersam när jag hörde Eric Krönmarks mycket kalla och känslolösa anförande. Han sade något om att man nu sopat bort de tidigare styrelserna och företagsledningarna och att man fått nya. Han sade vidare att man hädanefter skall bedöma de här verksamheterna enligt helt affärsmässiga principer. Han tänkte inte mycket på lokaliseringsåtgärder eller på de många anställda som eventuellt blir arbetslösa på de små orter som är i farozonen. Men jag hoppas att hans partikamrat, som sitter i Södra Skogsägarnas styrelse, visar ett större intresse för de här frågorna än vad Eric Nr 173
Herr talman! Jag förstår så väl att Bertil Johansson behövde hålla det senaste anförandet. Han måste, eftersom han nu bor i Växjö, där Böksholm ligger, känna till att MBL-förhandlingarna mellan företaget och de anställda är slutförda. Dessa MBL-förhandlingar avsåg nedläggning av företaget. Nu skall jag bara, herr talman, läsa några meningar ur ett brev från de anställdas organisationer: ”Företagets ovilja att med facken diskutera verklighetsförankrade produktionsidéer inom fluffmassasektorn fordrar en förklaring. Det övergår vårt förstånd, att denna dokumenterat expansiva marknad med god lönsamhet och tillväxt, inte visats större intresse från företagsledningens och styrelsens sida. En del av förklaringen kan vara de stora problemen med ekonomin och råvaran/skog, som medfört handlingsförlamning och skymt den nödvändiga blicken mot framtiden.” Jag har läst upp detta därför att det ändå finns en förståelse från fackens sida för att man i det förhandlingsläge gentemot staten, där man befann sig, inte hade förutsättningarna för dessa allvarliga diskussioner. Jag tror att det är riktigt.

Herr talman! Jag tvivlar inte på den goda viljan i denna fråga hos Rune Johansson i Ljungby och hans kolleger som har utformat reservationen. Men jag tvekar inte att också understryka den goda viljan hos företrädarna för utskottsmajoriteten. Jag tror att de vill ha en lika snabb lösning som reservanterna.

Herr talman! I något borgerligt partikansli var det måhända tänkt att denna avslutande ekonomiska debatt skulle bli den borgerliga regeringsperiodens festliga final, där de ekonomiska framstegen skulle prisas och en tacksam allmänhet uppbyggas med löften om att framstegen skall fortsätta. Nu tycks det inte bli så. De delar av finansutskottets betänkande som dikterats av de borgerliga partierna innehåller visserligen några sporadiska försök att lovorda trepartiregeringens handlingskraftiga politik, som skall ha lagt grunden för den svenska ekonomins återhämtning. Man gör en hel del affär av att industrins konkurrensläge förbättrats, att produktionen ökar och att inflationstakten avtagit. Men man blir märkvärdigt sparsam med lovorden när man kommer till vad som väntar det här landet i framtiden. Tvärtemot vad man kunde vänta sig efter tre år av en så osedvanligt skicklig politik, är vår ekonomiska framtid i den borgerliga versionen fylld av bekymmer, problem och svårigheter. I de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken — varom borgerlig enighet uppnåtts framför allt därför att däri inte ges några riktlinjer för den ekonomiska politiken — uttrycker man oro för att underskottet i bytesbalansen börjar växa igen. Man oroar sig för den kommunala utgiftsexpansionen och man hyser farhågor för ett ökande inflationstryck. Man är bekymrad över riskerna för att konjunkturuppgången slår över i överhettning. I de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen — varom det inte råder borgerlig enighet eftersom där faktiskt finns en riktlinje för skattepolitiken — övergår dessa smärre orosungar till något som liknar panik inför det budgetperspektiv som nu blivit en dyster verklighet. Ett budgetunderskott på över 50 miljarder nästa år och en långtidsbudget som inte ger något som helst hopp om att underskottet skall minska av sig självt har förmått centern och folkpartiet att äntligen klämma ur sig beskedet att det nog måste höjas skatter nästa år. Jag återger inte det här bara för att raljera med den borgerliga propaganda som nu i snart ett år försökt pumpa upp en valballong med den ekonomiska politikens kolossala framgångar. Jag anser att det är positivt att finansutskottets borgerliga ledamöter inte förskönar den bistra verkligheten alltför mycket, att man inte med diverse tricks försökt sopa alla problem under mattan. I det avseendet avviker de på ett förtjänstfullt sätt från budgetministerns proposition. Utskottets borgerliga ledamöter har sålunda t.ex. med barmhärtig tystnad gått förbi herr Mundebos märkliga försök att i ett slags egen långtidsprognos göra åren 1980 och 1981 till en riktig fest vad gäller ekonomisk tillväxt i balans och harmoni. Man har t.o.m. tillmötesgått det socialdemokratiska yrkandet om att avvisa budgetministerns påhitt att börja räkna med oförutsedda inkomster och korrigerar nu hans inkomstberäkningar nedåt med en miljard. Men, herr talman, det räcker inte med att hederligt uttrycka sin oro och sina farhågor, att peka på risker och problem. Om inte farhågorna skall besannas, om inte riskerna skall bli reella, måste ju något göras som ändrar förutsättningarna, som ger svensk ekonomi den styrka och stabilitet som krävs. Finansutskottets borgerliga ledamöter ägnar betydande möda åt att kartlägga den svenska ekonomins svagheter och problem. Vi har en bestående svaghet i våra utrikes affärer. Trots den mycket omskrutna devalveringen vågar man inte förutse en avgörande förbättring förrän framemot mitten av 1980-talet. Man framhåller också klart de ökade risker vi nu löper att rusa in i en ny inflationsprocess. Riskerna kommer inte bara från tilltagande internationella prisstegringar. Vi har dessutom utomordentligt stora möjligheter att starta en egen inflationsbrasa genom den ohejdade uppgång av likviditet och penningmängd som sker via budgetunderskottet. Man erkänner, fast lite indirekt, att kreditpolitiken inte längre kontrollerar utvecklingen och att den inflationsskapande upplåningen utomlands och i riksbanken måse inte bara fortsätta utan också ökas i år. Ändå har de borgerliga partiernas representanter utelämnat en rad andra svåra problem. Vissa delar av verkligheten är tydligen för bistra för att ingå i självprövningen. Dit hör t.ex. läget på arbetsmarknaden. De 250 000 människor som i dag söker arbete ges inget hopp och ägnas ingen uppmärksamhet. De borgerliga ledamöternas enda bekymmer beträffande sysselsättningen är att folk inte vill ta de jobb som man påstår finns. Detta problem skall lösas genom att öka vad man kallar den yrkesmässiga och inomregionala rörligheten. Åtgärderna i detta syfte skall dessutom vara kraftfulla. Vad som därmed menas avstår man emellertid från att specificera — något som antagligen är välbetänkt. Jag måste dock fråga de borgerliga talesmännen: Är detta allt ni har att säga de 90000 som är arbetslösa och de 160000 som väntar på arbete i beredskapsjobb och AMS-utbildning? På vilket sätt hjälps de av åtgärder för att öka den yrkesmässiga rörligheten, även om dessa är kraftfulla? Och de nära 100 000 ungdomar som vill in på arbetsmarknaden — är det deras brist på inomregional rörlighet som stänger dem ute från jobben? Det borgerliga utlåtandet kunde ha tagit upp andra problem, som skuggar vår ekonomiska framtid, t.ex. misslyckandet att få i gång industriinvesteringarna trots den massiva resursöverföringen till företagssektorn, den risk för en produktionshämmande oljebrist nästa vinter som nu avtecknar sig allt tydligare eller det faktum att bostadsbyggandet sjunker och bostadsköerna växer. Men trots denna långa rad av redovisade och oredovisade problem letar man förgäves både i propositionen och i det borgerliga betänkandet efter några uppslag till lösningar. Den alltför uppenbara tomheten i propositionen har dock föranlett den borgerliga utskottsdelen att garnera sitt betänkande med några punkter ur centermotionen, som upphöjts till statusen av ett ekonomiskt-politiskt handlingsprogram. Hur någon regering skall kunna handla utifrån denna samling innehållslösa självklarheter är dock en gåta. Bristen på precision och innehåll framgår av att detta handlingsprogram både skyler över splittringen i det borgerliga lägret när det gäller innehållet i nästa års skatteomläggning och lyckas dölja den djupa motsättningen mellan moderaterna och de övriga partierna angående behovet av skattehöjningar. En liten krumelur i den här samlingen av ganska platta uttalanden finns det ändå anledning att få uträtad. Där sägs att regionalpolitikens centrala uppgift är att motverka tendenser till regional överhettning. Nu trodde jag att regionalpolitikens centrala uppgift är att skapa jobb i regioner där det inte alls är överhettning utan där jobb saknas. Men om nu centerpartiet vill ändra regionalpolitikens centrala uppgift och har fått de övriga borgerliga partierna med sig om det, är det så pass intressant att en närmare motivering vore på sin plats. Det enda konkreta förslag som i det här betänkandet förs fram till riksdagens beslut är det s.k. systemet för likviditetsindragning. Det är en krånglig beteckning för något så pass enkelt som att staten genom höjd ränta och en särskild skattebonus försöker låna pengar av företagen för att på det sättet finansiera sitt enorma underskott. Vi kan inte finna att det är något bra förslag. Det ger företagen en ny lukrativ finansinvestering och försvagar därmed ytterligare viljan till produktiva investeringar. Det är ju helt enkelt fråga om en räntehöjning — och sådana verkar inte investeringsbefrämjande. Därför föreslår vi i stället en obligatorisk avsättning med 20 96 av 1979 års vinster till ett särskilt konto för investeringsfonder. Det ger en verklig likviditetsindragning från de företag som inte realinvesterar, samtidigt som det skapar en ytterst välbehövlig stimulans till sådana investeringar. Det förslaget lämnar visserligen kvar problemet hur budgetunderskottet skall lånas upp. Men frågan om den alltför stora statsupplåningen anser vi primärt bör angripas med finanspolitiska medel och inte med kortsiktiga kredittekniska arrangemang, som bara skjuter ännu flera problem på framtiden. Sedan finns det i folkpartioch centerreservationen ett uttalande om nödvändigheten av att i höst fatta beslut om skattehöjningar. Men någon politisk tyngd i det beskedet finns inte — moderata samlingspartiet slår i sin reservation fast sitt absoluta motstånd mot att försöka lösa budgetunderskottets problem genom höjda skatter. De borgerliga partierna erbjuder en litet patetisk anblick i dag. I stället för festliga fanfarer blev det ett antal ganska missmodiga små pip. Det blev tydligen omöjligt att prisa en ekonomisk politik, vars konsekvenser man samtidigt gång på gång måste varna för. Inte ens den konjunkturuppgång som nu sker vågar man glädjas åt, eftersom den tycks föra med sig en rad nya problem utan att den löser våra gamla. Det klaraste tecknet på hur entusiasmen för trepartiregeringen har svalnat är att dess partier inte längre kan nå någon enighet om hur den ekonomiska politiken skall bedrivas i framtiden. Konkursboet har inte ens längre någon förvaltare. Svensk ekonomi befinner sig sålunda i ett mycket ömtåligt och utsatt läge. Det som ovedersägligen skett under den borgerliga regeringstiden är att Sveriges relativa kostnadsläge förbättrats. Men den förbättringen har vi bara till en mindre del betalat för genom nedpressningen av den privata konsumtionen. Till stor del har man åstadkommit den med lånade pengar — sänkt kostnader och höjt vinster och därmed skjutit betalningen på framtiden. Tillsammans med en allmänt överdådig och expansiv finanspolitik har detta skapat en allvarlig finansiell obalans som nu hotar våra möjligheter att sätta fart på ekonomin igen. Vårt land behöver inte bara en kortvarig konjunkturuppgång. Av flera skäl behöver vi flera år av kraftig ekonomisk tillväxt — för att vi skall återfå full sysselsättning, för att ge underlag för en utbyggd industrikapacitet och för att förhindra en finansieringskris för den offentliga sektorn. Men den ekonomiska politiken har kommit allvarligt ur fas med hela konjunkturförloppet —så allvarligt att krav nu måste ställas på en åtstramande politik i ett läge då det finns över 200 000 människor som saknar arbete och då industrin har outnyttjad kapacitet och investeringsaktiviteten fortfarande är låg. Insikten om detta grundläggande problem återfinns också i den Sverigerapport som OECD:s sekretariat nyligen har publicerat. Den här rapporten återgavs i större delen av svensk press som en enda hyllning till svensk politik för dess framgångar. OECD:s omdömen är emellertid väsentligt mer blandade. Man konstaterar som positivt att vårt konkurrensläge har förbättrats och att inflationstakten avtagit. Men rapportens slutsatser är icke desto mindre en serie varningar för att den expansiva finanspolitiken slår över i inflation och nya obalanser. Även om faran för överhettning troligen uppstår först nästa år, måste politiker reagera i god tid, säger OECD. Man dömer på goda grunder ut kreditpolitiken som oanvändbar för att skapa bättre balans. Slutsatsen blir därför att det är finanspolitiken som måste stramas åt, och detta trots att OECD noterar att det fortfarande finns betydande kapacitetsmarginaler i svensk industri och att efterfrågeuppgången sker från en mycket låg nivå. Vad detta innebär är helt enkelt att den ekonomiska politiken står inför en svårare och mer grannlaga uppgift än på mycket länge. Vi måste klara konststycket att samtidigt både strama åt och stimulera produktiva insatser. Med det konststycket har socialdemokratiska regeringar lyckats tidigare genom att föra en konsekvent selektiv politik. Skillnaden var förstås att vi då hade statsfinanserna under kontroll — nu måste det göras med en budget som rusar i väg mot ett underskott på över 50 miljarder nästa år. Det är främst tre huvuduppgifter som väntar den ekonomiska politiken: att återställa den fulla sysselsättningen, att förhindra en ny prisoch kostnadsexplosion och att få i gång investeringarna och bostadsbyggandet. Förutsättningen för att dessa uppgifter skall kunna lösas är att en sanering inleds av statens usla affärer. Det är vid det här laget föga tröst att vi socialdemokrater förutsett den situation vi nu befinner oss i, att vi alltsedan januari 1977 varnat för den borgerliga finanspolitikens konsekvenser och i våra budgetförslag anvisat vägar som skulle ha hållit tillbaka försämringen av statsfinanserna. Våra budgetalternativ har genomgående avvisats — ända fram till denna vår, då det plötsligt visar sig att socialdemokratiska förslag till inkomstförstärkningar börjar få stöd av stora majoriteter här i riksdagen. Det standardargument som tidigare använts för att säga nej till våra förslag har varit att de bara leder till marginella förbättringar. Särskilt budgetministern tycktes betrakta alla försök att minska hans budgetunderskott som ointressanta. Men även om några miljarder upp eller ner är marginella företeelser i herr Mundebos storskaliga värld, kvarstår ändå det faktum att om våra motionsvägen framförda förslag hade genomförts, så kunde budgetunderskottet i dag ha varit mellan 15 och 20 miljarder lägre. Det skulle ha inneburit att vi sluppit att använda utlandslån och riksbankens sedelpressar för att finansiera statens löpande utgifter. För möjligheten att lösa våra framtidsproblem hade den skillnaden verkligen inte varit marginell, utan ganska avgörande. Som läget nu är blir det ett mödosamt arbete att städa upp efter herr Mundebos fögderi. Saneringen av statsfinanserna måste ske på ett sådant sätt att den överlikviditet och den överefterfrågan som finns i ekonomin sugs upp. Vi anser att den av oss föreslagna produktionsskatten är ett utmärkt medel i det syftet och att riksdagen därför nu borde uttala att den vill ha ett förslag om en produktionsskatt för beslut i höst. Vidare är det nödvändigt att vi får en kärv utgiftsgranskning och en stor återhållsamhet med utfästelser om kostnadskrävande reformer. Men det vore orimligt att hänge sig åt illusionen att några mer påtagliga förbättringar av budgeten kan ske på utgiftssidan utan ganska smärtsamma omprövningar av redan gjorda åtaganden. Här hänger sig moderaterna åt en alldeles speciell illusion, när de försöker inbilla folk att väsentliga delar av det sociala välfärdssystemet,t.ex. bostadsbidragen, kan ersättas med skattesänkningar. Det är bra att centern och folkpartiet så pass klart tar avstånd från moderaternas bedrägliga tal om den onödiga rundgången. Ett väsentligt element i stabiliseringspolitiken är också att åstadkomma en skatteomläggning för nästa år, som kan begränsa kostnadsökningarna men ändå ge löntagarna en viss standardförbättring. Vi har ett konkret förslag till en sådan omläggning. Det är bara att konstatera att något borgerligt alternativ, det finns inte. Den svåraste och samtidigt viktigaste uppgiften blir att återställa den fulla sysselsättningen. Under de senaste tre åren, efter regeringsskiftet 1976, har antalet sysselsatta på den öppna marknaden i stort sett stagnerat. Det har inte skett någon nämnvärd ökning. Men antalet arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder har ökat med 75 000 personer. Eftersom nära 100 000 industrijobb har gått förlorade under den här tiden, är det den förhållandevis snabba utbyggnaden av sysselsättningen inom den offentliga sektorn som har räddat landet från en ännu allvarligare sysselsättningskris. Jag tycker att detta är något som borde begrundas en smula av de borgerliga partier som ser den offentliga sektorns utbyggnad som vårt allvarligaste ekonomiska problem. Var skulle ni ha placerat de 140 000 människor som mellan 1976 och 1979 har fått jobb hos stat och kommun? Men, herr talman, det är nu inte dessa problem på arbetsmarknaden som man diskuterar i borgerliga kretsar denna vår. Huvudproblemet sägs nu vara att de arbetslösa inte vill ta de jobb som erbjuds dem av välvilliga arbetsgivare. Senast ute på den galejan var statsministern själv, herr Ullsten, som på TCO-kongressen läxade upp landets ungdom för att den vägrade arbeta. Ideliga rapporter från arbetsgivare om den saken strömmade in till honom, försäkrade herr Ullsten, och därför är det sant, menade han. Men om herr Ullsten ville, kunde han få rapporter från annat håll, från de arbetslösa själva. I går kunde han, om han velat gå ut på Sergels torg, ha fått lyssna till representanter för 400 arbetslösa i Horndal, både unga och äldre. De vill alla arbeta, det är bara så att jobben har flyttats bort från Horndal. Och för någon månad sedan kunde den som ville lyssna till 2000 handikappade ungdomar, som demonstrerade här i Stockholm. De ville alla ha jobb, men för dem var arbetsmarknaden stängd. Det är helt enkelt så, att varken arbetsmarknadsmyndigheternas erfarenheter eller gjorda undersökningar bekräftar uppgifterna om något slags ungdomens arbetsvägran. De visar i stället att ungdomarnas huvudproblem antingen är att det inte finns några jobb eller att arbetsgivarna ratar dem. Arbetsgivarna kräver yrkeserfarenhet, körkort, bil eller vägrar anställa ungdomar, därför att de betraktar dem som dålig och instabil arbetskraft. Men om sådana här tendenser ändå finns — och det skall vi inte förneka —att ungdomar inte vill börja arbeta, så är det kanske inte så konstigt. Vad händer med 19-20-åringar, som under kanske ett eller två års tid gått arbetslösa och som direkt efter skolan hamnade i arbetslöshetskön? Jag tror att vi måste inse att det farligaste hotet mot arbetsviljan kommer ur arbetslösheten själv. Om självförtroende och vilja skadas hos unga människor därför att de upplever att ingen behöver dem, då är det föga nytta med att förfasa sig. I stället måste vi satsa hårdare på att avskaffa ungdomsarbetslöshet och de mekanismer, som i dag håller ungdomar utanför arbetsliv och social gemenskap. Det finns en rad ting som kan och bör göras: Använd främjandelagarna! Bearbeta arbetsgivarna så att de förstår att det ligger i deras eget intresse att anställa ungdomar! Förstärk arbetsförmedlingen — på många ställen hinner man inte ägna mer än en kvart i månaden åt varje arbetslös. Och sätt fart på gymnasieutredningen, så att vi kan få bättre kontakt mellan skola och yrkesarbete! Herr talman! För att vi skall få en balanserad ekonomisk uppgång måste produktiva insatser stimuleras med mindre dyrbara och mer effektiva metceder än dem som har använts de senaste åren. Från socialdemokratiskt håll har vi gång på gång föreslagit att nya källor för att förse näringslivet med riskvilligt och långfristigt kapital skall skapas. Vi har föreslagit ökat stöd till uppfinnare och forskningsoch utvecklingsarbete i företagen. Vi har hävdat att samhället borde utnyttja sin unika position som initiativtagare och beställare av ny och för folkhushållet viktig teknologi genom att inrätta ett antal s.k. utvecklingsbolag. De här förslagen har utsatts för mycken spott och spe här i riksdagen. Något nytt kapital behövs inte, det är vinsterna som måste öka, har man sagt. Och f. ö. har våra förslag setts som uttryck för socialistisk regleringslusta. Men också på det här området har litet andra vindar börjat blåsa. Vi har fått stöd för tanken att staten bör gå in med mera kapital i de regionala utvecklingsfonderna. Och man erkänner det riktiga i att förstärka Investeringsbanken och fjärde AP-fonden. Och tt.o.m. två stycken utvecklingsbolag kommer att se dagens ljus efter riksdagsbesluten om industripolitiken. Men här måste vi gå vidare. Den av oss föreslagna strukturfonden bör snarast inrättas och ett större grepp tas om statens insatser på forskningsoch utvecklingsområdet. Vi måste försöka åstadkomma en mera långsiktig inriktning av näringslivets investeringar och utvecklingsarbete. Här brister i dag mycket. Kan vi inte åstadkomma en ändring står vi illa rustade att möta framtidens påfrestningar. En annan selektiv insats som måste göras är att få fart på bostadsbyggandet igen. Här håller situationen på att utvecklas till en regelrätt skandal. Byggnadskostnaderna går i höjden därför att branschens kapacitet är dåligt utnyttjad. Byggnadsarbetarkåren tappas av. Samtidigt växer köerna av bostadssökande runt om i landet. Våra förslag om särskilda lån för att kapa kostnadstopparna, en form av lagerstöd till bostadsbyggandet och förbättrade bostadsbidrag måste genomföras. Vi har i den socialdemokratiska reservationen sammanfattat våra riktlinjer för den ekonomiska politiken i nio punkter. 1. Åtgärder på både inkomstoch utgiftssidan som — vid fullt genomslag — reducerar underskottet med 7 miljarder kronor. 5. Snabba åtgärder för att öka bostadsbyggandet till 70 000 lägenheter per år och för att begränsa kostnadsökningarna i bostadsproduktionen. 9. Åtgärder som tryggar oljeförsörjningen under den kommande vintern. Herr talman!

Herr talman! Låt mig börja med ett försök till bokslut över tre års ekonomisk politik i Sverige. Låt mig göra det med utgångspunkt i den rapport över svensk ekonomi som den internationella ekonomiska organisationen OECD publicerade den 31 maj, alltså för tio dagar sedan. I OECD-rapporten konstateras att det ekonomiska läget i Sverige har klart förbättrats under de senaste 15 månaderna. Den senaste tidens utveckling har skapat ett gynnsamt läge för en varaktig tillväxt, anser OECD. I OECD rapporten påminns vidare om att den expansiva ekonomiska politiken under åren 1974-1976 var framgångsrik genom att den höll uppe den inhemska efterfrågan, men att denna expansiva ekonomiska politik samtidigt ökade inflationstrycket i ekonomin och undergrävde Sveriges internationella konkurrenskraft, vilket i sin tur ledde till stigande underskott i vår bytesbalans. De senaste månaderna har vi kunnat se resulatet av den ekonomiska politik som påbörjades 1977 och som inneburit att denna nedåtgående trend i svensk ekonomi nu har brutits. OECD noterar att det har inträffat en markerad förbättring i vår konkurrenskraft till följd av devalveringen av den svenska kronan 1977 och till följd av de måttliga löneavtal som träffades i januari 1978. Underskottet i bytesbalansen har kunnat kraftigt reduceras, och inflationstakten har halverats och ligger nu långt under genomsnittet för OECD-länderna. Arbetslösheten har kunnat hållas nere. Detta är alltså OECD:s betyg över tre års ekonomisk politik i Sverige: en påtaglig förbättring av den internationella konkurrenskraften, en kraftig minskning av underskottet i våra utrikes affärer och en lägre inflationstakt än i industrivärlden i genomsnitt. Den som läser den socialdemokratiska reservationen nr I till finansutskottets betänkande, vars huvudtema är att svensk ekonomi kraftigt försvagats under åren 1976 till 1979, kan fråga sig om det är samma land, samma ekonomiska politik som beskrivs av OECD och av de socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet och nu av Kjell-Olof Feldt här i kammaren. Sanningen är naturligtvis den att socialdemokraterna i finansutskottet inte har kunnat eller inte önskat inregistrera vad som har hänt under de senaste tolv månaderna. Låt mig därför nämna några grundläggande fakta om vad som har hänt i svensk ekonomi under åren 1976 till 1979. Det är fakta som visar hur en på nästan alla punkter nedåtgående trend i svensk ekonomi hösten 1976 har kunnat vändas i sin motsats våren 1979. Den samlade produktionen i vårt land ökade 1976 med drygt 1 96 — den sjönk för första gången på lång tid med drygt 2 96 år 1977. År 1978 ökade produktionen på nytt med 2,8 96, och i år räknar vi med att produktionen skall kunna öka med hela 5 96. Handelsbalansen uppvisade stora underskott 1976 och 1977 men redovisar nu överskott både 1978 och 1979. Underskottet i bytesbalansen har därmed kunnat kraftigt reduceras. Det totala antalet människor som är sysselsatta har ökat med drygt 100 000 från 1976 till 1979, och inflationen har kunnat pressas ned till en årstakt på ca 6 96, vilket kan jämföras med den topprotering på 13 26 som nåddes 1977. Man kan mot den här bakgrunden fråga sig varför socialdemokraterna inte på en enda punkt vill erkänna att den förda ekonomiska politiken har varit framgångsrik. Varför uttrycker man sig, som Kjell-Olof Feldt gjorde här, så att vi när det gäller den ekonomiska politiken skulle stå inför svårare prövningar i dag än tidigare, när det är så uppenbart att vårt utgångsläge är så mycket bättre än det var på hösten 1976? Kanske är det så att socialdemokraterna efter valnederlaget 1976 bestämde sig för att driva sin propaganda utifrån tesen om det dukade bordet. Socialdemokraterna trodde 1976 — när de tvingades överlämna makten — att den nedåtgående trenden i vårt lands ekonomi skulle stå sig i tre år. De trodde inte att de icke-socialistiska partierna på så kort tid skulle kunna nå avgörande resultat. Och när verkligheten nu har. visat sig bli en annan, ja, då är det för sent eller för svårt för socialdemokraterna att lägga om sin propaganda. Herr talman! Efter denna grundläggande redovisning av svensk ekonomi vill jag ta upp ett par specialfrågor som spelar stor roll i socialdemokraternas argumentation och i den reservation som socialdemokraterna har fogat till utskottsbetänkandet när det gäller den ekonomiska politiken resp. den majoritetsskrivning som socialdemokraterna har på budgetavsnittet. Den första frågan gäller påståendet att den förda ekonomiska politiken skulle ha inneburit växande klyftor och att den skulle medföra en överföring av resurser från löntagarna till företagarna. Detta påstående är riktigt i en mening. Det har under de här åren satsats stora resurser på näringslivet, men orsaken till denna resurssatsning har självfallet inte varit en önskan att göra företagen eller företagarna förmögnare. Syftet har varit att hålla produktionen och sysselsättningen uppe under en period då vi hade stora strukturoch sysselsättningsproblem i vår ekonomi. Om vi inte hade satsat stora statliga resurser på varvsindustrin, stålindustrin, tekoindustrin och skogsindustrin, hade ju resultatet blivit än större svårigheter för dessa grenar av vårt näringsliv och därmed en större arbetslöshet. Om vi inte hade avskaffat löneskatten, hade det betytt ett högre kostnadsläge för den svenska exportindustrin och därmed större svårigheter att sälja våra exportvaror på världsmarknaden i internationell konkurrens — och det hade också medfört en högre arbetslöshet. När man från socialdemokratiskt håll kritiserar den stora satsningen på att hålla produktionen och sysselsättningen uppe inom delar av näringslivet innebär det ju att man från socialdemokratiskt håll indirekt uttalar sig för en lägre ambitionsnivå i fråga om sysselsättningen. Det hade också blivit resultatet om man hade följt socialdemokraternas förslag i riksdagen under 1977 och 1978. Socialdemokraterna motsatte sig då devalveringen av den svenska kronan och sänkningen av arbetsgivaravgiften. En sådan mot företagssektorn hårdare ekonomisk politik hade visserligen sannolikt siffermässigt på kort sikt medfört ett lägre underskott i statens budget, men det hade samtidigt skapat en högre arbetslöshet. Jag kan i det sammanhanget hänvisa till vad Johan Myhrman har skrivit i Ekonomisk Debatt nr 6 1978, när han granskat de olika politiska partiernas ekonomiska alternativ under 1977. En av hans viktigaste slutsatser är just att socialdemokraternas ekonomiska politik skulle ha lett till en väsentligt större arbetslöshet. Jag tycker att det är viktigt att slå fast att när socialdemokraterna kritiserar den kollektiva överföringen av statliga resurser till företagssektorn, så innebär det alltså indirekt en kritik av den sysselsättningsskapande politik som har förts under senare år. Socialdemokraternas kritik mot överföringen av resurser till näringslivet innehåller dessutom påståendet att denna leder till växande klyftor på individnivå. Tillgänglig statistik talar ett annat språk. Den visar att alla visserligen fick bära sin del av bördan för den åtstramning som var nödvändig för att på nytt vända vårt lands ekonomi uppåt, men att bördan kom att i något högre grad drabba företagarna än löntagarna. En annan sak är att om man fortsätter den förda industrioch skattepolitiken oförändrad i en för näringslivet gynnsammare situation, då kan fördelningseffekter av det slag som socialdemokraterna nämner skapas. Men den ekonomiska politiken och skattepolitiken får självfallet inte vara statiska. De måste i varje läge påverkas av bl.a. den aktuella konjunktursituationen och inkomstsituationen för de enskilda människorna. Jag skall inte här närmare gå in på skattefrågan. Vi har diskuterat den i kammaren, och vi kommer förvisso att diskutera den. Det finns i det här sammanhanget bara anledning att på nytt notera att socialdemokraterna hänger upp hela sin argumentation i fråga om finanspolitiken på förslaget om en produktionsfaktorsskatt. Jag tror att det hade varit bättre om man när det gäller frågan om inkomstförstärkningar för staten hade haft en litet mer flexibel attityd, och inte försökt få människor att tro att produktionsfaktorsskatten i alla lägen och i alla avseenden är det enda lyckliga alternativet. Det har ju både från de fackliga organisationerna och från kommunerna markerats en betydande osäkerhet inför förslaget om en produktionsfaktorsskatt. Man har där gjort den rimliga bedömningen att man först närmare måste analysera vilka verkningar införandet av en proms skulle få, innan man låser sig för att en sådan produktionsfaktorsskatt under alla förhållanden skall införas. Regeringen har ju också tillsatt en snabbutredning, som skall undersöka vilka verkningar införandet av en proms skulle få. Jag delar de kritiska synpunkter när det gäller promsen som framförts i en ledare i Ekonomisk Debatt nr 2 iår. Ledarskribenten påminner där om det vulgära påstående som görs från socialdemokratiskt håll och som upprepas i finansutskottets nu föreliggande betänkande, att produktionsfaktorsskatten är en skatt på produktionen. Det är, säger ledarskribenten i Ekonomisk Debatt, ”naturligtvis helt missvisande att se promsen som en skatt som tas ut av företagen medan majoriteten av medborgarna slipper undan”. Det är naturligtvis så att promsen, lika väl som alla andra skatter, måste betalas av de enskilda medborgarna och då främst av löntagarna. Om man införde en proms skulle det ju innebära att utrymmet för lönehöjningar i motsvarande grad blev mindre, om man inte vill att promsen skall bli en direkt kostnadshöjande faktor, som skulle leda till att svensk exportindustri på nytt fick svårigheter att konkurrera ute på världsmarknaden. Herr talman! Jag skall inte i nämnvärd utsträckning gå in på den redovisning av det mer långsiktiga perspektiv som finns i propositionen och i utskottets betänkande.

Socialdemokraterna har när det gäller inkomstberäkningarna i långtidsbudgeten framfört några kritiska synpunkter. De menar att beräkningarna under alla omständigheter skall utgå från oförändrade skatteregler. Jag delar i och för sig den uppfattningen. Från utskottets sida säger vi att det i det här fallet visserligen har funnits visst fog för en avvikelse från tidigare praxis, men att det normala bör vara att de tidigare beräkningsprinciperna används. Herr talman! Prisutvecklingen har hittills under året varit lugn. Läget på hemmamarknaden och de utifrån kommande prisimpulserna har verkat i samma riktning. Under flera månader i rad har prishöjningarna räknat i årstakt stannat kring 5 26. Även om alltså prisutvecklingen varit gynnsam hittills i år, så inger de internationella prisstegringstendenserna vissa farhågor också för prisutvecklingen framöver här hemma i Sverige. Situationen på oljemarknaden är naturligtvis av speciell betydelse. Vi upplever ju i dessa dagar hur oljebolagen utövar press på statsmakterna för att få fram prishöjningar. Åtgärder i den riktningen har förordats också av partier som är företrädda i den här kammaren. Men självfallet måste man vid ett ställningstagande till oljeprishöjningar också väga in möjligheten att klara den i de centrala avtalen angivna femprocentsklausulen för eventuell utlösning av nya förhandlingar. Inflationen tenderar ju att i särskilt hög grad drabba de svagare i samhället genom att användningen av olika fördelningspolitiska och ekonomisk-politiska instrument försvåras. Alla ansträngningar måste därför inriktas på att hålla prisutvecklingen nere, och det är min övertygelse att regeringen har hög beredskap härvidlag och att den kommer att använda de instrument som står till dess förfogande om prisutvecklingen skulle bli mer oroande. Herr talman! Budgetunderskottet har varit ett ofta återkommande ämne i våra ekonomiska debatter i kammaren. Oron för ett bestående stort underskott har uttryckts av finansutskottet och av mig personligen vid flera tillfällen. Vi har många gånger fått revidera våra prognoser över budgetutfallet. Budgetunderskottet har år efter år tenderat att bli större än beräknat, och i utskottet har vi också i år på grundval av tillgängliga siffror gjort en justering uppåt av regeringens beräkning av budgetsaldot. Jag kan emellertid nu redovisa vissa nya siffror som kan tyda på att utvecklingen i det här avseendet vänt och att budgetunderskottet kan komma att bli lägre än beräknat. I budgetpropositionen beräknades underskottet för det här budgetåret bli ca 45 miljarder kronor. I kompletteringspropositionen räknade budgetministern med ett underskott på ca 42 miljarder kronor, men det visar sig nu att underskottet kommer att bli klart lägre än vad man där räknade med. Fram t.o.m. maj månad i år uppgick det löpande budgetunderskottet till 36,5 miljarder kronor. Underskottet under juni månad kan tänkas addera ytterligare 1 miljard till underskottet, och det skulle då för hela budgetåret stanna vid 37,5 miljarder kronor. Det kan dock vara värt att påminna om att vi under juni månad förra året hade ett betalningsöverskott. Om det skulle bli fallet även i år skulle underskottet i statsbudgeten det här budgetåret stanna på ca 35 miljarder kronor. Räknat på en tolvmånadersperiod från maj 1978 till maj 1979 blir underskottet just ca 36 miljarder. Slutsatsen är alltså att underskottet i statsbudgeten det här budgetåret i varje fall icke kommer att överskrida 38 miljarder kronor. Hur kan då detta förbättrade budgetsaldo i år påverka nästa års budgetutfall? I viss utsträckning kan det öka underskottet, eftersom utbetalningen av vissa anslag förskjutits från detta till nästa budgetår. Det tar sig uttryck i en påtaglig ökning av anslagsbehållningarna. Vi räknar i utskottet med att anslagsbehållningarna den sista juni i år kommer att uppgå till ca 23 miljarder kronor och att denna ansamling av reserverade anslagsmedel inte kommer att fortsätta kontinuerligt. Utskottet gör därför antagandet att anslagsbehållningarna under 1979 80 — ca 50 miljarder kronor. Jag vill emellertid starkt understryka osäkerheten i dessa beräkningar. Det finns faktorer som talar för ett lägre underskott, och de senaste prognoserna för i år tyder måhända på att också den statsfinansiella situationen är på väg att förbättras i takt med att produktionen på nytt skjuter fart. Utskottet har med tillfredsställelse noterat att regeringen i propositionen redovisat en närmare analys av anslagsbehållningarna, och jag tror att det är av värde om regeringen i större utsträckning kan styra förbrukningen av reserverade anslagsmedel. Från folkpartiets och från centerns sida har vi uttalat att budgetunderskot tet successivt måste minskas genom en stramare finanspolitik. Denna måste sannolikt innehålla både åtgärder som bromsar upp utgiftsexpansionen och inkomstförstärkande åtgärder. Jag har tyckt mig förstå att socialdemokraterna i grund och botten har samma mening. Partiets ekonomiske expert Carl-Johan Åberg har i ett par artiklar i Dagens Nyheter varnat för riskerna med ett kvarvarande stort budgetunderskott och förordat statsfinansiella åtgärder på både utgiftsoch inkomstsidan. Många läsare av budgetavsnittet i finansutskottets betänkande torde emellertid bli något förvirrade. När det gäller riktlinjerna för budgetpolitiken utgör nämligen socialdemokraterna majoritet i utskottet, medan centern och folkpartiet har en reservation och moderaterna en annan reservation. Jag hade hoppats att vi skulle få majoritet i finansutskottet för en ansvarsfull finanspolitik. Vi har ju under den här perioden haft en enighet mellan de tre partierna när det gäller den ekonomiska politiken. På andra områden har det funnits större eller mindre meningsskiljaktigheter, men det har varit ett styrkebälte att veta att de tre partierna kunnat enas när det gäller den ekonomiska politiken och finanspolitiken. Under detta riksmötes näst sista dag har emellertid moderata samlingspartiet ansett det nödvändigt att markera en egen linje och att gå ifrån den finanspolitiska linje som förordas av centern och folkpartiet. Jag beklagar att moderaterna inte ville ansluta sig till vår linje i utskottet. Nu måste mittenpartiernas finanspolitik bli ett huvudalternativ i den fortsatta debatten. Detta blir särskilt nödvändigt sedan det visat sig att socialdemokraternas finanspolitik i så hög grad inriktas på kommande skattehöjningar. När jag läser moderaternas reservation måste jag ställa mig frågan: Vad är det för någonting i den reservationen som är så viktigt att man i just det här sammanhanget måste spräcka den borgerliga enigheten om finanspolitiken? I reservationen redovisas vissa markoch bostadspolitiska krav som moderaterna tidigare fört fram. Där talas om en ökad valfrihet i fråga om barntillsynen och om skärpta krav på att man skall ta anvisat arbete inom arbetsmarknadspolitiken. Vidare nämns moderatkravet på bättre möjligheter för privat läkaroch tandläkarvård. Dessa synpunkter skulle ju moderata samlingspartiet ha kunnat redovisa i annat sammanhang. Det är uppenbart att huvudfrågan gäller i vilken utsträckning och på vad sätt budgetunderskottet bör minskas. Från de moderata reservanternas sida vill man nu i första hand peka på möjligheterna till besparingar och begränsningar av utgiftsökningarna, medan inkomstförstärkningar i form av höjda skattesatser kritiseras från olika utgångspunkter, även om man medger att sådana skattesatshöjningar aldrig kan uteslutas. Från folkpartiets och centerns sida har vi som sagt noterat att budgetunderskottet kan nå en topp under budgetåret 1979/80 och att det med tanke på konjunkturuppgången är ett orosmoment. Vi har därför klart sagt ut att olika åtgärder måste övervägas för att minska budgetunderskottet. Men det får dock inte ske på ett sätt och vid en tidpunkt som bromsar uppgången i ekonomin innan ökningen av kapacitetsutnyttjandet slagit igenom helt och fullt. Vi menar därför att minskningen av budgetunderskottet på sikt måste ske både genom utgiftsbegränsningar och genom inkomstförstärkningar, men vi framhåller samtidigt att man för att undvika skattehöjningar i första hand bör inrikta ansträngningarna på besparingar och på begränsning av utgiftsökningarna. Jag har svårt att förstå vad som kan invändas mot denna formulering. Resultatet av moderaternas ställningstagande i finansutskottet har emellertid blivit att majoritetsutlåtandet på den här punkten är författat av socialdemokraterna. Och det är, herr talman, ett märkligt dokument. Utlåtandet består till övervägande delen av en kritik av den tidigare trepartiregeringens och den nuvarande folkpartiregeringens budgetpolitik. Man menar att utgiftspolitiken har varit alldeles för generös, att stöden till företagen och till kommunerna skulle ha kunnat begränsas. Detta är självfallet bara ytterligare ett uttryck för vad jag tidigare pekat på i socialdemokraternas ekonomiska politik, nämligen att deras stramare utgiftspolitik och deras kritik mot den förda utgiftspolitiken skulle ha medfört en större arbetslöshet. Socialdemokraterna i finansutskottet upprepar nu kravet på införande av en proms, även om det inte finns något formellt yrkande därom. En sådan ny skatt skulle medföra en kostnadsstegring för företagen och därmed sannolikt också leda till svårigheter i fråga om sysselsättningen. Socialdemokraternas budgetalternativ kräver en närmare genomgång, och jag skall senare återkomma till det i samband med att jag också tar upp den budget som vi nu faktiskt har att ta ställning till och vad riksdagsbehandlingen har lett till i fråga om ändringar i förhållande till regeringens budgetförslag. Men jag vill ändå säga att jag tycker att det är litet komiskt att när socialdemokraterna nu har fått möjlighet att skriva majoritetsutlåtandet i fråga om budgetavsnittet, så har de praktiskt taget inte något annat konkret förslag i fråga om budgetpolitiken utöver vad regeringen föreslagit än införandet av promsen. Och ändå säger man i utskottstexten att ett bifall till denna socialdemokratiska budgetpolitik skulle innebära en omläggning av politiken med kraft och bestämdhet. Herr talman! Den kommunala sektorn har stor samhällsekonomisk betydelse, och vi har många gånger här i kammaren diskuterat den kommunala sektorns expansion. Det har från olika talares sida strukits under att kommunernas expansion måste stanna inom den ram om 3 26 per år som angivits i överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbunden. Under förra året ökade den kommunala konsumtionen med ca 5 96, och i år kan ökningen komma att uppgå till nästan 4 26. Detta betyder alltså att den kommunala konsumtionsökningen under de här båda åren har varit för snabb och att man från kommunernas sida alltjämt har svårigheter att leva upp till målsättningarna i överenskommelserna med staten. Det blir därför särskilt viktigt att den kommunala sektorns expansion under åren 1980 och 1981 är återhållsam. Det är för samhällsekonomins skull sannolikt nödvändigt att den kommunala konsumtionsökningen under dessa år stannar vid eller rentav något under 3 96 per år. Det är därför ytterst viktigt att de något förbättrade finansiella förutsättningar som vi nu kan skönja för kommunerna under 1980 inte tas till intäkt för en ytterligare volymökning. Det finansiella sparandet på den kommunala sektorn kommer också i år att visa ett visst överskott, och det är i och för sig värdefullt med hänsyn till det samlade offentliga sparandet, som ju påverkas av sparandeunderskottet på den statliga sidan. Det är emellertid nödvändigt att denna något förbättrade finansiella situation för kommunerna används till en konsolidering inför framtiden och inte till ytterligare expansion. Den finansiella situationen för kommunerna kan nämligen en bit in på 1980-talet på nytt bli prekär. Herr talman! Den statsbudget som riksdagen nu skall besluta om och som återfinns i finansutskottets betänkande 52 omsluter 180 miljarder kronor. Det är en ökning jämfört med innevarande budgetår på hela 25 miljarder. De största utgiftsökningarna finns inom socialpolitiken, bostadspolitiken, utbildningspolitiken och arbetsmarknadsoch industripolitiken. De är ett uttryck för den omsorg om sysselsättningen och den sociala välfärden som präglar såväl regering som riksdag. Det är glädjande att statsbudgeten till den helt övervägande delen kunnat beslutas i full enighet här i riksdagen. Den oro som många känt för att riksdagsbehandlingen skulle leda till en okontrollerad utgiftsexpansion har dess bättre i huvudsak visat sig vara obefogad. Budgetens utgiftsanslag har sammanlagt höjts med ca 400 milj.kr., jämfört med regeringens förslag. Detta är mindre än en halv procent av budgetens utgiftssumma. Dessutom har riksdagen i samband med det industripolitiska beslutet beviljat kreditgarantier som med 300 milj.kr. överskrider vad regeringen föreslagit. Budgeteffekten av sådana garantier är självfallet svåra att ange i förväg, men det förtjänar nämnas att riksdagen sammanlagt för åren fram t.o.m. 1981 beslutat om kreditgarantier av olika slag på sammanlagt hela 30 miljarder kronor. Det största beloppet gäller fartygskreditgarantier till varven. Dessa garantiers budgeteffekt kan alltså bli betydande. Oppositionspartiernas budgetalternativ skiljer sig på några punkter från det reviderade budgetförslaget. Moderaterna har på utgiftssidan sammanlagt ett lägre belopp än budgetförslaget, men genom att motsätta sig föreslagna inkomstökningar för staten — bl.a. höjd stämpelskatt och barnomsorgsavgift för egenföretagare — får man totalt ett jämfört med regeringens förslag något sämre budgetsaldo. Centern har tillsammans med socialdemokraterna eller i egna reservationer föreslagit vissa utgiftsökningar utöver budgetförslaget om ca 800 milj.kr. och dessutom vissa ökade åtaganden för upprustning av landets järnvägsnät, men jag avstår från att i det här sammanhanget kritisera centern på den punkten. Socialdemokraternas agerande i budgetbehandlingen måste däremot beskrivas som ett dubbelspel. Dels kritiserar man regeringen för det stora budgetunderskottet, dels föreslår man i riksdagen stora utgiftsökningar utöver vad regeringen föreslagit. Den senaste månaden har de socialdemokratiska överbuden i riksdagen duggat allt tätare. Om man räknar med förslaget om en strukturfond och de åtaganden som socialdemokraterna utlovat i fråga om industripolitiken, senast i dag på eftermiddagen när det gäller varven, kommer socialdemokraternas samlade överbud under vårriksdagen att överstiga 6 miljarder kronor. Dessa föreslagna utgiftsökningar avser inte i sin helhet nästa budgetår, men de rimmar ändock illa med det myckna talet om regeringens svaga finanspolitik och om att budgetministern tappat greppet över utgiftsutvecklingen. Man skall alltså ha klart för sig att socialdemokraterna utöver de generösa budgetförslag som budgetministern lagt fram själva har lagt på 6 000 milj.kr. Socialdemokraterna kommer nu åter att hänvisa till sitt förslag om en produktionsfaktorsskatt, men om promsen skall finansiera både utgiftsöverbuden här i riksdagen och skatteomläggningen i höst och dessutom användas för att minska budgetunderskottet, så måste det verkligen bli en rejält tilltagen produktionsfaktorsskatt. Det finns därför anledning att ställa frågan till Kjell-Olof Feldt: Hur hög proms vill egentligen socialdemokraterna ha? Från regeringens och budgetministerns sida har behovet av en stram utgiftspolitik Nera gånger framhävts. I centerns motion finns uttryckligen samma krav. Moderaterna har uttalat sig i samma riktning. Också utskottets socialdemokrater uttalar sig nu för en restriktiv utgiftsbehandling. Det borde kunna lägga grunden för ett budgetarbete i höst som följer upp årets strama budgetförslag i fråga om utgiftsbehandlingen. Då borde också de samlade industripolitiska satsningarna kunna hållas på en lägre nivå och behovet av kostnadskrävande insatser på tilläggsbudget därmed bli mindre, så att dessa kan rymmas inom ramen för anslaget för oförutsedda utgifter. Herr talman! Folkpartiregeringens budgetsförslag och dess ekonomiska politik har i väsentliga avseenden vunnit riksdagens stöd. Jag hoppas att det också kommer att gälla det nu aktuella ställningstagandet i fråga om budgetregleringen. Eu sådant beslut innebär ett fullföljande av den sociala välfärdspolitiken i vårt land. Samhällets åtaganden för de svagare i samhället - sjuka, gamla, handikappade, flerbarnsfamiljer — bevaras, och på några punkter görs förbättringar. Samtidigt sker ett gradvis återställande av den samhällsekonomiska balansen. Från folkpartiets sida är vi till freds med resultatet av detta riksmötes behandling av budgeten och av den ekonomiska politiken. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan utom vad avser budgetregleringen, punkt 1, där jag yrkar bifall till reservationen 4, och ett avsnitt i motiveringen, där jag yrkar bifall till reservationen 7.

Herr talman! Det beslut riksdagen skall fatta gäller ju riktlinjerna för den ekonomiska politiken, vad sittande och kommande regeringar i framtiden skall göra för att lösa våra ekonomiska problem. Därför var det med växande häpnad jag lyssnade till finansutskouets ordförande, som använde en halvtimme utan att med eti ord beröra vad den ekonomiska politiken bortom den 8 juni egentligen skall syssla med. Han sade sig inleda med en grundläggande redovisning av den svenska ekonomin. Ja, det var egentligen lilla skrytvalsen — ett omsorgsfullt urval av attraktiv statistik och ett lika selektivt urval av citat från OECD. Men eftersom han lyssnade på mitt anförande kunde han upptäcka att det finns många andra inslag i detta som kunde ha redovisats. Jag skall lämna detta därhän. Men det är litet pinsamt att finansutskottets ordförande inte gjorde ett enda försök att diskutera de grundläggande svagheter och problem som finns i svensk ekonomi i dag. Han kunde ha sagt någonting om arbetslösheten, om inflationstrycket. Det är inte bara oljepriserna det gäller, Björn Molin. Det är mycket annat. Det är det sjunkande bostadsbyggandet, de helt otillfredsställande industriinvesteringarna, de växande regionala spänningarna och hela motsättningen mellan den svåra finansiella obalans som vi obestridligen har och behovet av en ekonomisk tillväxt. Men, herr talman, det båtar föga att påtala detta, därför att folkpartiets avsikt icke alls är att få några riktlinjer för den ekonomiska politiken fastlagda i det här riksdagsbeslutet. Det är en tom ritual. Det är ingen som tror att de riktlinjer som från borgerligt håll här föreslås någonsin kommer att användas av någon regering — det är så uppenbart. Det enda riktigt konkreta är att folkpartiregeringen inte har någon majoritet i riksdagen för någon ekonomisk politik. Man genomför konsekvent sin märkliga version av minoritetsparlamentarism. Jag tror att när vi får ta itu med detta fram till hösten skall vi upptäcka att den stora bristen i finansutskottets borgerliga utskottsdel och i det anförande vi nyss hörde är denna totala ovilja att ta itu med något av det som måste göras. Därför är det nog lyckligast för landet, herr talman, om herr Molins riktlinjer stannar i riksdagens protokoll.

Herr talman! Det är i en diskussion om den ekonomiska politiken inte ointressant att se hur utvecklingen har varit under åren 1976-1979. Det är ju också en huvudpunkt i socialdemokraternas reservation. Sida upp och sida ner och även i tabeller försöker man belysa den utvecklingen. Jag beskrev den kort på det viset att vid periodens början förelåg ett snabbt stigande kostnadsläge för industrin, svårigheter för vår export, förlorade marknadsandelar, ökande underskott i handelsbalansen och höjd inflation. Det var vad vi ärvde efter socialdemokraterna 1976. Sedan vidtogs väsentliga ekonomiskpolitiska åtgärder under 1977, och vi kan nu se resultatet av dem. Det är bättre konkurrenskraft. Det är återvunna marknadsandelar. Det är stigande export. Det är överskott i handelsbalansen. Och det är ovedersägligt att detta är en huvudpunktii den rapport som den ekonomiska expertorganisationen OECD har publicerat. Det talas i denna rapport på sida efter sida om den markerade förbättring av konkurrenskraften som har inträffat. Detta måste väl ändå vara en för landet förmånlig utveckling. Något erkännande ord på den punkten borde socialdemokraterna kosta på sig. Det är klart att oppositionens uppgift är att opponera. Oppositionens uppgifter är att i första hand peka på svagheterna i regeringens politik, men man behöver för den skull inte opponera mot allting. Då förlorar oppositionen i trovärdighet, och det är inte heller bra. När det gäller priserna vill jag upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, nämligen att hittills i år har prisutvecklingen varit tillfredsställande. Vi har haft en lägre inflationstakt än i OECD-länderna i övrigt. Men obestridligen finns det vissa risker. Utvecklingen på oljemarknaden har vi ju synnerligen aktuell för oss i dag. Men jag vill samtidigt varna för att man i debatten överdriver riskerna för prisutvecklingen framöver. Det kan ingen tjäna på. Ingen i landet kan tjäna på att man i alltför hög grad säger att nu står vi inför en inflation. Sedan talade Kjell-Olof Feldt på nytt om den finansiella obalansen. Jag gjorde ju en lång genomgång av att socialdemokraterna på en mängd punkter har föreslagit ökade anslag till olika ändamål och att de samtidigt kritiserar och uttalar sin oro för det stora budgetunderskottet. Jag vill bara upprepa vad jag tidigare sagt: Det är ett dubbelspel att på en gång kräva lägre budgetunderskott och yrka på mer utgifter. Socialdemokraternas finanspolitik går alltså inte ihop. Det skulle därför vara förödande för landet om socialdemokraternas budgetpolitik fick stöd här i riksdagen.

Herr talman! Björn Molin ville ha ett erkännande för det som har uträttats under de tre borgerliga regeringsåren. Jag sade i mitt anförande att konkurrensläget har förbättrats, att vi har en lägre inflationstakt i år än i fjol och att vi har en konjunkturuppgång. Men det är ändå inte det som har hänt mellan åren 1977 och 1979 som kommer att avgöra vår framtid. Jag undrar om kammarens ledamöter observerade vad Björn Molin jämförde med när han ville få fram de stora förbättringarna. Det var inte de socialdemokratiska regeringsåren, utan det var budgetåret 1977 som han valde som utgångspunkt för sin lilla genomgång. Men det handlar som sagt om vad vi skall göra i framtiden. Låt mig då ta upp den enda fråga där Björn Molin verkligen berörde framtiden, nämligen budgeten. Jag tyckte det var mycket illavarslande när han där försökte framställa situationen som att vi är på väg mot en budgetförbättring. Möjligen kan det vara så att budgetförsämringen inte blir lika stor som vi har befarat, möjligen kommer budgetunderskottet inte att öka från 40 till 50 miljarder utan kanske från 38 till 48 miljarder. Men det tror jag tröstar väldigt få. Sedan säger Björn Molin att folkpartiet har fått igenom sin budget under våren, det är bara en part som har avvikit och det är socialdemokratin, som har farit fram med våldsamma överbud. Det går att konstatera att det budgetalternativ som vi har lagt fram är 7 miljarder kronor starkare än den budget som de borgerliga partierna står för. Det handlar nämligen inte bara om produktionsskatten — vi har föreslagit en rad andra inkomstförstärkningar och besparingar. Det finns ingen överbudspolitik av socialdemokratiskt märke här i riksdagen. Med stora gester försvarar Björn Molin den borgerliga politiken också på fördelningsområdet och påstår samtidigt att nu går vi mot en budgetförbättring. Den här riksdagen har under de senaste veckorna sänkt skatten för företagare och skogsägare med sammanlagt 1 700 milj.kr., om de möjligheter som ni har givit dessa kategorier utnyttjas fullt ut. Dessa pengar finns inte med i några kalkyler om vad som skall hända med budgeten i framtiden. Inte heller finns de med i några beskrivningar av folkpartiets strävanden på fördelningspolitikens område. Förvisso kan det vara värt att med olika metoder stimulera dessa grupper i deras arbete, men att sänka skatten för dem med över en och en halv miljard tror jag inte är förenligt med en rättvis fördelningspolitik.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse de erkännanden om den ekonomiska politiken som Kjell-Olof Feldt gav inledningsvis i sin replik. Beträffande statsbudgeten vet vi att budgetsaldot i år blir bättre än beräknat. Men det är inte säkert — vilket jag strök under i mitt anförande — att det innebär en förbättring även för kommande budgetår. Det kant.o.m. leda till att vi får ett särskilt stort budgetunderskott 1979/80. Detta är ett problem, och därför säger vi inom centern och folkpartiet att åtgärder skall vidtas på både inkomstoch utgiftssidan. Jag har påmint om den här diskussionen därför att riksdagen redan med anledning av finansutskottets betänkande nr 20 i februari i år beslöt uttala att riksdagen vid budgetberedningen skulle inta en mycket restriktiv hållning.

Summan av dessa höjningar blir 6,3 miljarder kronor. Sedan sade Kjell-Olof Feldt att socialdemokraterna har ett fast budgetalternativ, som jämfört med regeringens skulle innebära en förbättring på 7 miljarder kronor. Då är han alltså skyldig kammaren 13 miljarder kronor. Jag upprepar min fråga: Hur stor produktionsfaktorsskatt avser ni att införa om ni vinner valet? Jag är kritisk mot socialdemokraterna också i fråga om de mer långsiktiga utgiftsåtagandena. I februari framhöll finansutskottet —f. ö. i full enighet — att man borde vara restriktiv också med beslut, som utan att påverka årets budget kan medföra utgifter längre fram. Lika fullt vill socialdemokraterna nu att riksdagen i år skall besluta om stora framtida åtaganden bl.a. på näringspolitikens område. Inte heller på denna punkt går det socialdemokratiska budgetalternativet ihop.

Herr talman! När vi från centern inför behandlingen av kompletteringspropositionen föreslagit ett särskilt ekonomiskt-politiskt handlingsprogram i sex punkter, är det ett uttryck för vår oro beträffande den ekonomiska utvecklingen och vårt krav på en mer konkret inriktning av politiken än regeringen förordar. Det är också eu uttryck för vår övertygelse att våra ekonomiska problem kan lösas endast i en anda av samförstånd. Vi ser det därför som ett hoppfullt tecken att det finns en icke socialistisk majoritet bestående av centern, folkpartiet och moderaterna som anslutit sig till vårt krav på ett handlingsprogram med ekonomiskt-politiska åtgärder, som måste förberedas nu och bringas till verkställighet i höst. Det skulle inte förvåna om det scenario som den ekonomiska utvecklingen kommer att uppvisa mot hösten har vissa paralleller med tidigt 1930-tal eller tidigt 1950-tal. De svåra ekonomiska balansproblem som man då hade i vårt land bemästrades genom politiska samförståndslösningar. Jag håller det för troligt att vi nu är på väg in i en situation som 1. o. m. kräver regelrätta ”samhällskontrakt”, dvs. att arbetsmarknadens parter och andra berörda intressegrupper under statens ledning i precisa termer måste fastlägga det samhällsekonomiska utrymmet för sitt agerande. När regeringen Fälldin tillträdde hösten 1976 var Sverige med hög fart på väg in i efterkrigstidens djupaste ekonomiska kris. Inflationen hade gått i höjden sedan 1974, och mot slutet av samma år började industriproduktionen minska. Sveriges olycka även den gången var att vi hade en svag regering, som saknade majoritet i riksdagen. Det är inte utan anledning som LO-ekonomerna i sin vårrapport betecknat socialdemokratins underlåtenhet att revalvera kronan 1973 som det allvarligaste ekonomiskt-politiska misstaget under 1970-talet. Världsinflationen släpptes in i Sverige. Vi fick den famösa övervinstdebatten och kostnadsexplosionen som ledde till en 40-procentig kostnadsökning åren 1975 och 1976. Många svenska företag började gå dåligt redan 1975, och 1976 mörknade läget snabbt. Under 1977 genomfördes de nödvändiga kostnadsanpassningarna. Kronan devalverades och den privata konsumtionen drogs ned. Regeringen Fälldins ekonomiska politik var framgångsrik. Inflationstakten sänktes från 13 till 7,5 2». Handelsbalansen vändes till plus. Utlandsupplåningen sjönk till den lägsta nivån sedan 1974. Näringspolitiken möjliggjorde att en lång rad nödvändiga strukturåtgärder kunde genomföras. Det blev en snabb återhämtning i svensk ekonomi åren 1977 och 1978. Det mest anmärkningsvärda med den epoken är väl att socialdemokratin ställde sig utanför den meningsfulla debatten genom att systematiskt motsätta sig varje åtgärd som skulle visa sig kunna återföra balansen i Sveriges ekonomi. Hade vi följt de socialdemokratiska förslagen skulle våra exportvaror i dag ha varit 20 å 25 96 dyrare än konkurrenternas. Åtgärderna innebar en kännbar åtstramning för många i samhället — det skall erkännas — men det kanske inte är så förvånande med tanke på att krisens huvudorsak just var att vi konsumerade mer än vi producerade. Centern såg dock till i trepartiregeringen att utsatta grupper kompenserades genom direkta åtgärder. Nyligen gjorda beräkningar visar också att de svårast utsatta grupperna i samhället hölls skadeslösa i den nödvändiga åtstramningen, medan reallönerna per arbetad timme i stort sett låg stilla. Minskningen med 3 26 motsvarar ju ungefär minskningen av arbetstiden genom införande av den femte semesterveckan. Pensionerna och de sociala förmånernas värde har från 1976 till 1979 ökat i reala termer. Det är ett livsvillkor för svensk ekonomi att den stabiliseringspolitik som bedrevs under dessa två år nu fullföljs med all kraft. Det är dessa synpunkter som kommer till uttryck i vårt program för den ekonomiska politiken. Det var också därför vi i november-december i fjol förordade en försiktigare stimulanspolitik än regeringen och majoriteten. Vi har denna vår på nytt markerat att vi anser det angeläget att hålla igen på statsutgifterna. Lika nödvändigt som det är att stimulera ekonomin med en underbalansering av budgeten i en lågkonjunktur, lika nödvändigt är det att minska budgetunderskottet när det börjar gå uppåt. Framför allt är det fel att späda på konsumtionen i en högkonjunktur genom skattesänkningar som kanske ger popularitet för stunden men som sedan behöver tas tillbaka genom andra skattehöjningar. Det kan alltså i bästa fall bli fråga om omfördelningar. Omläggning av skatten bör ske i höst, när man kan ta ställning till hela uppläggningen och då skatteomläggningen kan bli till direkt nytta i avtalsrörelsen. Trots tidigare löften och utfästelser har nu även folkpartiet och moderaterna slutit upp bakom denna linje. Detta innebär att man nu av samhällsekonomiska skäl accepterar ett uppskov med skatteomläggningen till i höst. Svensk politik borde därmed vara en myt fattigare och det faktum bekräftats att en skatteomläggning i detta konjunkturläge måste ingå som ett oundgängligt element i stabiliseringspolitiken. Även centern vill ha en skatteomläggning och marginalskattesänkning — som är angelägen — men vi vill ge reformen ett reellt innehåll och inte nöja oss med något illusionsnummer. Innan riksdagen hemförlovas för sommaren måste den här frågan en gång för alla klaras ut inför svenska folket. Det är ett besked som måste ges från folkpartiet och moderaterna här i dag som en bekräftelse på den uppgörelse som ligger bakom majoritetsskrivningen till finansplanen. Moderaternas speciella piruetter i samband med beslutet om budgetregleringen gör detta ofrånkomligt. Det bör också tilläggas att om man eftersträvar et icke socialistiskt alternativ, så måste det alternativet grundas på ekonomiska realiteter, och en ytterligare underbalansering av budgeten i denna högkonjunktur måste då på allt sätt motverkas. Vi har ett betydande sparunderskott i svensk ekonomi som betalas med utlandslån. Även om skulden 1978 ökade i långsammare takt än den gjort sedan 1973 är det samlade beloppet nu uppe i den aktningsvärda summan av 57 miljarder kronor. Redan räntekostnaderna på dessa lån har nåu en storleksordning som gör att vi nu betalar inemot tusenlappen per yrkesverksam svensk i räntekostnader för denna upplåning. Med utgångspunkt från folkpartiregeringens mycket optimistiska kalkyler kan skulden beräknas till 75 å 80 miljarder kronor 1981. eu år som vi kan räkna med en försämrad konjunktur och alltså nya samhällsekonomiska påfrestningar. Våra kostnadsrelationer i förhållande till utlandet har nu i stort seu återställts. Skillnaden jämfört med situationen i början på 1970-talet, när vår ekonomi var i balans, är emellertid att vi under mellantiden förlorat marknadsandelar i betydande omfattning. Att fortsättningsvis behålla och öka marknadsandelar liksom att komma ur skuldberoendet till utlandet fordrar ett hårt arbete ännu under många år. Ett minskat bytesbalansunderskott och en därmed ökad handlingsfrihet är därför en angelägenhet av första ordningen. Nu växer efterfrågan snabbt i svensk ekonomi, utan tvivel alltför snabbt inom vissa sektorer. Antalet lediga platser har ökat starkt inom vissa branscher och regioner. I vissa regioner, t.ex. det småländska småindustriområdet, är efterfrågan på arbetskraft mycket stor, och flaskhalsoch överhettningsproblem hotar. På andra håll i landet råder å andra sidan en närmast permanent lågkonjunktur. Det är angeläget att samhället nu successivt kommer till rätta med dessa obalansproblem. Regeringens engagemang i de här frågorna är dock inte särskilt övertygande. Talet från i höstas om flyttlasspolitik har dock tystnat. Det är också från den synpunkten glädjande att folkpartiet liksom moderaterna anslutit sig till vårt sexpunktsprogram, enligt vilket man också bör eftersträva en aktivare regionalpolitik som i stället för flyttlasspolitik stimulerar till ökad rörlighet när det gäller investeringarna, dvs. kapitalet. Nyetablering i sysselsättningssvaga områden och yrkesmässig rörlighet är nämligen viktiga inslag också i stabiliseringspolitiken. Detta har tydligen — det framgick av den tidigare debatten här — väckt Kjell-Olof Feldts förundran. Att öka sysselsättningen i regioner med undersysselsättning minskar dock trycket i överhettade regioner. Är detta verkligen socialdemokratin främmande? Det förklarar i så fall det förströdda intresse som socialdemokratin ägnade de regionalpolitiska besluten härförleden. Socialdemokraterna, liksom ekonomidepartementet, ligger en smula efter i fråga om prognoserna för den internationella utvecklingen. Då man talar om effekterna av den allt kraftigare uppbromsning som skett i USA, bör man notera att siffrorna i efterhand visar på en fortsatt högre aktivitet än vad man tidigare räknat med. BNP-tillväxten har legat vid knappt 5 96 både 1977 och 1978 och förväntas stanna en bit över 3 96 för 1979, att jämföra med ekonomidepartementets prognos om 2 å 3 96 i den reviderade finansplanen. Avmattningen i USA har således varit långsammare och mindre djup än man förut haft anledning räkna med. Däremot torde uppgången i vissa för oss viktiga västeuropeiska länder bli något mindre under 1979 än man tidigare räknat med. Det finns därför en möjlighet att tillväxten av våra exportmarknader blir långsammare än planerat. Detta motiverar ytterligare ansträngningar för att utnyttja 1979 till en kraftfull förbättring av den svenska exporten och inte skjuta på insatserna för att nedbringa bytesbalansunderskottet till en osäker framtid. Utvecklingen av oljepriserna — och i viss mån även av andra råvarupriser — har blivit ogynnsammare än vad både ekonomidepartementet och OECD kunnat föreställa sig. Det har redan i år medfört att den totala tillväxten inom OECD-området sjunkit klart under den prognostiserade tillväxttakten om ca 3,5 96 för 1979. 1980 kan situationen bli väsentligt sämre. En orsak till detta är risken för återhållande åtgärder i de länder som vi i första hand hoppas skall hålla efterfrågan uppe — det gäller framför allt Västtyskland. Detta kan tyda på att vi är på väg in i något av en ny oljekris. Socialdemokraterna går i sin motion och i sin reservation till angrepp mot trepartiregeringens finansplaner, och anklagelserna gäller bristande prognoser. Hela den socialdemokratiska politiken under den utdragna lågkonjunkturens början baserade sig dock på en felsyn som är rikt dokumenterad i 1975 års långtidsutredning. Socialdemokraterna kastar alltså sten i glashus med den här kritiken. I reservationen försöker man också på ett ganska betecknande sätt belägga påståendena om försämringen under perioden 1976-1979 genom diverse statistiska uppgifter. Det är betecknande att man då har valt olika jämförelseperioder, nämligen i det ena fallet sex och i det andra fallet fyra år, och därvid också räknat 1976, då politiken i allt väsentligt bestämdes av socialdemokraterna, till den period med vilken man vill visa hur dåligt allting blivit. Så enkla knep när det gäller att argumentera i sak imponerar ju föga. Då det är fråga om vinstutvecklingen i företagen använder man sig inte av några genomsnittsvärden. Summan för åren 1977-1979 skulle då ha blivit blygsamma 6,8 miljarder per år, och inte heller ställer man vinsterna i relation till den totala kapitalstocken. I så fall skulle det nämligen ha framgått att den svenska industrins vinstläge har varit unikt lågt både historiskt och vid en internationell jämförelse. Det är också intressant att perioden 1970-1975 i detta sammanhang lyser med sin frånvaro i den socialdemokratiska jämförelsen. Hade den tagits med hade läsaren sett att företagsvinsterna var betydligt högre under den socialdemokratiska regeringen dessa år. En myt som socialdemokraterna har svårt att upprätthålla är att trepartiregeringen bedrev en obefogat hård åtstramningspolitik under åren 1977 och 1978, medan socialdemokraterna förordade en politik som skulle ha stimulerat till bättre resursutnyttjande. Först och främst måste det sägas att centern ingalunda skäms för att ha förordat en återhållsamhet som har varit nödvändig för att anpassa vår inhemska förbrukning till våra resurser. De föreslagna socialdemokratiska stimulansåtgärderna, t.ex. våren 1978, var av endast hälften så stor omfattning som dem som trepartiregeringen då genomförde. Påståendet om en obefogad åtstramningspolitik under 1977 vinner inte heller tilltro. Vi läser t.ex. med intresse i OECD:s Sverigerapport från april 1979 att ”i motsats till det typiska mönstret för stabiliseringsprogram åtföljdes krondevalveringen av en expansiv snarare än en restriktiv efterfrågepolitik. Statsbudgeten utövade en viktig generell efterfrågeeffekt i stimulerande riktning både 1977 och 1978, ehuru man före 1977 års devalvering vidtagit åtgärder för att hålla tillbaka privatkonsumtionen främst genom en ökning av mervärdeskatten.” Socialdemokraterna tror sig slutligen vinna en poäng genom att tala om ökad regional obalans. Kjell-Olof Feldt gjorde det nyss. Det torde knappast finnas ett tillräckligt statistiskt underlag för att i dag underbygga sådana påståenden. Det räcker emellertid med att erinra om hur situationen kunde ha gestaltat sig. Om inte trepartiregeringen hade vidtagit viktiga åtgärder på de ekonomiska, regionalpolitiska och strukturpolitiska områdena, om socialdemokraterna med sitt nej till kostnadsanpassningen, sin negativa inställning till en rad av reformerna i småföretagspaketet etc. kunnat påverka den ekonomiska politiken hade resultatet tvivelsutan blivit katastrofalt för de utsatta regionerna som ändå med trepartiregeringens åtgärder kunde hålla en relativt hygglig aktivitet. Socialdemokraterna står, om man läser reservationerna och majoritetsskrivningen i tillämpliga delar, egentligen utan realistiska handlingsalternativ. Utskottets ordförande visade ju nyss helt riktigt att det i själva verket bara är förslaget om en produktionsfaktorsskatt som är det bärande momentet i det socialdemokratiska alternativet. Dessutom rör det sig om en skatteform som man nu som bäst håller på att utreda. Den är alltså inte utformad och har också mötts med en viss skepsis inom socialdemokratins egna led.

Inte heller räcker det med att, som Kjell-Olof Feldt gjorde nyss, med eftertryck föredra de nio punkter som socialdemokratin talar om. Det är inte mycket att bygga en stabiliseringspolitik på. Vi har i vårt program ställt upp vissa grundläggande krav, som måste uppfyllas om stabiliseringspolitiken skall bli framgångsrik. Vår avsikt har framför allt varit att lägga en plattform för den ekonomiska politiken i höst, en nödvändig förberedelse för vad som måste komma med tanke på vår parlamentariska situation. Det ger också programmet politisk tyngd och status. Och framför allt, herr talman, borde programmet kunna bidra till vad vårt land nu först och främst behöver, nämligen samling kring en kraftfull ekonomisk politik.

Herr talman! Också Nils Åsling uppehöll sig framför allt vid historien. Han gav en föreläsning i ekonomisk historia, liksom Björn Molin. Först och främst beskrev herr Åsling fasornas år — åren 1973 till 1976. Det var då de grundläggande misstagen begicks i svensk ekonomi, och då skapades förutsättningarna för de svårigheter som sedan trepartiregeringen fick ta hand om. Men han glömde en detalj — vem som var ordförande i riksdagens finansutskott de här åren, vem som gång på gång, ända in i valrörelsen 1976, tillskrev sig och sitt parti den egentliga äran för sina stora ekonomiska framgångar, att vi klarade sysselsättningen, att vi höll uppe investeringarna, att vi hade en större prisstabilitet än OECD-området. Vem var den mannen? Jo, det var Nils G. Åsling, som mer än någon annan ville göra sig till symbolen för den framgångsrika stabiliseringspolitiken under jämviktsriksdagen. Hur glömsk eller hur falsk får man bli, Nils Åsling? Herr Åsling gjorde ett påstående som det kan vara värt att ställa en fråga kring. Nils Åsling påminde om att 1974 krävde LO-ekonomerna revalvering. Det var, sade Nils Åsling, det största misstaget i modern tid att inte lyda det rådet. Nu är det så, herr talman, att denna vår råder oss LO-ekonomerna på nytt att revalvera. Då måste jag fråga Nils Åsling: Vill han följa det rådet? Och, om inte, varför är LO-ekonomernas kvaliteter sämre i dag än de var 1974? Centerns handlingsprogram —sexpunktsprogrammet —lägger en fast grund för den framtida politiken, säger Nils Åsling. Men den grunden är inte fastare än att Nils Åsling nu här i kammaren måste begära besked av folkpartiet och moderaterna om vad sexpunktsprogrammet egentligen innebär i sin enda konkreta punkt, nämligen den om skattepolitiken. Det är ytterst märkligt att det beskedet inte har lämnats tidigare till herr Åsling. Kom herr Åsling aldrig på att fråga herrarna Molin och Burenstam Linder om vad för slags skattepolitik de vill föra innan ni basunerade ut de sex punkterna som riktlinjer för den ekonomiska politiken? Det gör ett något fattigt intryck, herr talman, att det nu, här i kammaren, i den offentliga debatten, skall klargöras var partierna egentligen står enligt de program som sägs innehålla riktlinjerna för framtiden.
Herr talman! Jag vill säga till Nils Åsling att vi har haft en meningsskiljaktighet i fråga om skatterna. Jag är fortfarande kritisk mot det sätt som man agerade på i finansutskottet, varigenom man omöjliggjorde ett beslut om marginalskatterna i riksdagen i vår. Men det tjänar nu föga till att fortsätta den debatten. Riksdagen får i höst fatta ett beslut om en rimlig marginalskattesänkning, och en utgångspunkt för det beslutet får då vara att denna skatteomläggning skall totalfinansieras. Jag har mot den bakgrunden ingenting att invända mot Nils Åslings syn på finanspolitiken, såsom han utvecklat den här i dag.

Herr talman! Jag anklagar inte socialdemokratin i och för sig för underlåtenhetssynderna åren 1973 till 1976. Jag kan gott erkänna att det i den situationen — i Hagauppgörelsernas spår — fanns ett brett parlamentariskt ansvar för den ekonomiska politik som då fördes. Men det anmärkningsvärda med skrivningarna i de socialdemokratiska reservationerna till finansutskottets betänkande är deras perspektivlöshet. Man försöker på ett ganska genomskinligt sätt att med en tillrättalagd statistik snedvrida hela perspektivet. och man låter alla olyckor börja den 8 oktober 1976, medan det i själva verket rör sig om den ekonomiska utvecklingen under hela 1970-talet, då de stora misstagen faktiskt begicks åren 1973 och 1974. Jag är mycket väl medveten om den roll som finansutskottet då spelade. Vi hade en svag regering — en minoritetsregering. Tyngdpunkten låg då som nu i riksdagen. Men för den skull kan man ju inte frita den då sittande regeringen från det avgörande exekutiva ansvaret. Den regering som då hade ansvaret var en socialdemokratisk regering, och den får finna sig i att stå till svars för vad som då hände, lika väl som den folkpartistiska minoritetsregeringen får göra det nu. Annars skulle ju den kritik som Kjell-Olof Feldt så vältaligt riktar mot herr Mundebo och hans kolleger i folkpartiregeringen vara fullständigt verkningslös. När det gäller LO-ekonomerna kan vi nu efteråt säga att deras råd år 1973 var klokt — det fanns fog för och substans i deras kritik mot den socialdemokratiska politiken i det skedet. Däremot tror jag att de har fel nu. En sanning gäller ju aldrig under alla förhållanden — perspektivet och den ekonomiska verkligheten förändras, och ett gott råd år 1973 behöver inte med nödvändighet vara ett gott råd i dag. Sedan konstaterar jag att utskottets herr ordförande böjer sig för fakta. Han accepterar nu den uppgörelse som vi har träffat. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Jag tror att det är politiskt klokt för det icke-socialistiska alternativet när det gäller den ekonomiska politiken. Men framför allt tror jag att det är klokt med hänsyn till landets ekonomi. Låt oss då också komma överens om att i sak informera det svenska folket om att vi nu tillsammans har valt den här modellen för skatteomläggningen.